Herr talman! Om jag har förstått civilministern rätt, menar han att riksdagsbeslutet redan är tillgodosett genom de direktiv som länsberedningen har fått från början. I ett anförande på Landstingsförbundets extra kongress i september har han sagt, att om han skulle skriva direktiv till länsberedningen i enlighet med riksdagens uttalande, skulle han ställa beredningen inför en hart när omöjlig uppgift. Det måste enligt logikens lagar innebära att civilministern anser att han redan genom de ursprungliga direktiv han givit länsberedningen ställt denna inför en hart när omöjlig uppgift. Enligt min mening innebär dock riksdagsbeslutet något annat än vad de ursprungliga direktiven till länsberedningen innebar. Genom riksdagsbeslutet preciserades riksdagens önskemål om länsberedningens arbete i en alldeles bestämd riktning. Av det senaste svaret från herr Lundkvist verkar det som om han är anhängare av Montesquieus maktdelningslära. Jag för min del är anhängare av parlamentarismen, och den innebär att regeringen skall följa de beslut som riksdagen har fattat. Kan regeringen inte göra det för sitt samvetes skull bör den avgå.
Herr talman! Jag ställde tre frågor till civilministern. Civilministern sade att han hade ont om tid, och han svarade därför inte på någon av de tre frågorna. Han påstod i stället att riksdagen hade uttryckt önskemål om ett förutsättningslöst utredningsarbete inom länsberedningen. Nej, det kan inte herr Lundkvist mena. Riksdagen har uttalat ett önskemål om inriktningen av länsberedningens arbete. Riksdagen har sagt att detta utredningsarbete, som pågått i tio år, nu måste styras. Vi måste styra in det på länsdemokratilinjen. Min och även herr Fiskesjös fråga är: Skall enligt statsrådets uppfattning länsberedningen följa riksdagens önskemål om en sådan inriktning av arbetet — ja eller nej? Det är vår fråga till civilministern. Jag har fortfarande inte fått något riktigt svar, och jag börjar tro att civilministerns svar är nej — att man inte skall följa riksdagsbeslutet i den meningen att man skall inrikta sig på den länsdemokratiska linjen. Då kan man ju inte starta på nytt med ett förutsättningslöst utredningsarbete. Vi har ju ett parlamentariskt system, som innebär att riksdagen representerar folket. Folkviljan kommer till uttryck i riksdagsbesluten. I ett parlamentariskt system finns det såvitt jag förstår ingen möjlighet att gå vid sidan om folkviljan sådan den kommer till uttryck i riksdagens beslut. Det innebär, herr talman, ingalunda att vi har velat styra den del av beredningsarbetet som innebär att propositionen utarbetas i kanslihuset. Det är en helt annan sak, som vi inte har velat lägga oss i.
Herr talman! Debatten blir intressantare ju längre den fortskrider. Som jag sade är huvuduppgiften för länsberedningen att i första omgången klara ut vilken arbetsfördelning som skall gälla mellan stat och kommun. Den uppgiften kan inte lösas om man direkt inriktar sig på ett omorganisationsförslag som bara bygger på en av de två huvudlinjer som har diskuterats i de här sammanhangen. skall ha möjlighet att pröva de förslag som regeringen lägger fram i form av propositioner på riksdagens bord, utan också skall ha möjlighet att i förväg bestämma vad regeringens förslag skall innehålla? Detta blir ju konsekvensen av herrarnas sätt att diskutera här. Det måste i den parlamentarism vi arbetar med finnas möjlighet för regeringen att också få pröva sina synpunkter i de utredningar som arbetar; annars händer det bara att man tvingar regeringen att förlägga mera av sitt utredningsarbete inom kanslihuset i stället för i parlamentariska utredningar.

Herr talman! Det är väl ändå uppenbart att riksdagen i ett parlamentariskt system skall ha möjlighet att styra en utrednings arbete. Den skall också av regeringen kunna begära förslag i en viss riktning. Det är självklart att folkrepresentationens vilja då skall gå före regeringens. Det skulle vara intressant att få veta om man inom regeringen har en annan mening. Jag har frågat: Skall länsberedningens arbete få den inriktning som riksdagen har beslutat? Vi vill ha ett ja eller ett nej. Något fullständigt svar har vi inte fått. Men jag tror att all denna finurlighet är till för att man skall få möjlighet att även i fortsättningen sitta i kanslihuset och centralstyra och förhindra människor ute i länen att genom sina valda organ själva få bestämma planeringen av länet. Jag misstänker att det är detta som ligger bakom.
Herr talman! Jag kanske bör erinra om att när vi startade denna beredning, skedde detta efter det att vi anmält uppläggningen för riksdagen. Vi hade haft en remissbehandling av de utredningar som nu ligger till grund för länsberedningens arbete. Detta gav vid handen att den avgörande majoriteten av remissinstanserna inte ville se den linje genomförd, som herrarna nu talar för att vi utan en ny beredning skall gå in på. De stora löntagarorganisationerna, näringslivet över en kam utom lantbrukets organisationer och kommunförbunden förutsatte att vi först måste få till stånd en utredning om arbetsfördelningen mellan stat och kommun. Vad menar man med uttrycket nonchalera? På er kant är man tydligen beredd att helt nonchalera de anspråk, som alla dessa remissorgan haft på att vi skulle få en förutsättningslös prövning av arbetsfördelningen mellan stat och kommun. Vi kommer att ge länsdemokratiutredningens synpunkter det utrymme de skall ha för att få dem prövade, men vi måste också ha rätten att få pröva andra synpunkter i utredningen.
Herr talman! Låt mig bara till det senaste som civilministern yttrade säga att det nog är bra mycket allvarligare om man nonchalerar folkrepresentationens önskemål än om man nonchalerar en eller annan remissinstans.

Om det är den ordningen ni vill knäsätta, får ni nog ta en funderare på hur över huvud taget det parlamentariska arbetet och förhållandet mellan regering och riksdag skall fungera i framtiden,

Herr talman! Herr Mundebo har frågat vilka åtgärder regeringen avser vidta för att minska den omfattande arbetslösheten och skapa sysselsättning för de långtidsutbildade. Arbetsmarknadssituationen för de universitetsoch högskoleutbildade kan inte diskuteras isolerad från arbetsmarknadssituationen för personer med annan utbildningsbakgrund. Det är personer med kortare grundutbildning och ofullständig yrkesutbildning som löper störst risk för arbetslöshet. Av de arbetslösa akademikerna är de flesta yngre och nyexaminerade. En färsk undersökning visar att av alla registrerade arbetslösa under 35 år i september i år var 7 procent akademiker, medan 74 procent hade folkskola, grundskola eller motsvarande utbildning. I september i år var 1791 akademiker under 35 år anmälda som arbetslösa vid arbetsförmedlingarna. Vid samma tid var antalet anmälda arbetslösa tillhörande akademikernas arbetslöshetskassa omkring 300. Den i interpellationen nämnda uppgiften om ca 7 000 långtidsutbildade registrerade som arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedlingarna är således inte korrekt. Med detta vill jag emellertid inte ha sagt att arbetslösheten bland akademiker kan förringas. Arbetmarknadsstyrelsen har vidtagit och planerar en rad åtgärder som har särskild betydelse för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för bl.a. arbetslösa akademiker. Det sker förutom genom beredskapsarbeten även genom anordnandet av särskilda kurser, avpassade för nyexaminerade akademiker, och vidgad praktikverksamhet. Totalt kommer arbetsmarknadsstyrelsen under innevarande budgetår att få disponera ett belopp av ca 1,6 miljarder kronor för beredskapsarbeten. Det är en ständig strävan att differentiera beredskapsarbetena så att behovet av arbetstillfällen för arbetslösa med varierande förutsättningar tillgodoses. Under föregående budgetår genomfördes beredskapsarbeten inom den offentliga förvaltningen för bl.a. arbetslösa akademiker. Inom ramen för den vidgning av beredskapsarbetena som nu kommer till stånd tillvaratas i samverkan mellan arbetsmarknadsstyrelsen och berörda myndigheter de möjligheter som finns att vidga beredskapsarbetena inom den offentliga sektorn.

Herr talman! Vad tänker regeringen göra för att minska den omfattande arbetslösheten och skapa sysselsättning för de långtidsutbildade? Inrikesministern och regeringen skulle ha kunnat svara ungefär så här — och jag skisserar några huvudlinjer i ett alternativt svar: Jag är mycket oroad över den omfattande arbetslösheten, över de problem som människor möter då de blir utan arbete eller inte kan få något arbete. Det är många grupper som ställs i en besvärlig situation; unga, äldre, handikappade etc. De långtidsutbildade är visserligen ingen stor grupp relativt sett, men en grupp som kräver speciell uppmärksamhet. Jag är medveten om att vi hittills har gjort för litet för denna grupp, att arbetsförmedlingarna har otillräckliga resurser, att den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen är bristfällig, att beredskapsarbetena inte varit tillräckligt differentierade och att det var en felbedömning i somras att med så kort varsel ändra om beredskapsarbetena så att många akademiker då blev utan arbete. Vi kommer nu att satsa mera på sysselsättningsfrämjande åtgärder. Vi presenterade häromdagen förslag som bl.a. innebär större resurser till arbetsförmedlingarna och fler beredskapsarbeten. Vi kommer också att arbeta fram ett program, liknande det som finns beträffande ungdomsarbetslösheten, för att minska arbetslösheten och skapa sysselsättning för de långtidsutbildade. Så här skulle inrikesministern kunna ha svarat. Jag vill inte säga att jag hade väntat mig det svaret, men jag hade blivit glad om jag hade fått det, och det hade hedrat inrikesministern om han på det sättet erkänt situationens allvar och deklarerat sin vilja till mer kraftfulla insatser. Nu säger inrikesministern att han inte ”emellertid” vill förringa arbetslösheten bland akademiker. Men det är ändå detta intryck svaret ger. Han nämner siffror om antalet arbetslöshetsanmälda akademiker vid arbetsförmedlingarna, och de är jämförelsevis låga. Han visar dock inget medvetande om att de ger en otillräcklig bild. Siffrorna säger ingenting om hur många som inte besöker arbetsförmedlingarna, hur många som fortsätter att studera långt utöver vad som behövs för utbildning och arbetsmarknad, De säger inte heller hur många som i och för sig har jobb, ofta tillfälliga jobb, men inom en helt annan sektor än den som de utbildat sig för. Vi kan få en bild av verkligheten genom att studera länsarbetsnämndernas rapporter. Nämnderna är mycket oroade över arbetsmarknadsläget. De säger att för de närmaste åren kommer att krävas betydande arbetsmarknadspolitiska insatser. De säger att arbetsmarknadssituationen för akademiker har fortsatt att förvärras. De menar att problemen är bland de mer svårbemästrade i dagens läge. Det är i första hand de nyexaminerade från de fria fakulteterna som drabbas men numera också andra grupper. Akademiker har en speciellt besvärlig situation, eftersom de i allmänhet inte är berättigade till arbetslöshetskasseersättning. Låt mig citera några länsarbetsnämndsrapporter. Länsarbetsnämnden i Stockholms län: Arbetsmarknadssituationen för personer med akademisk examen har länge varit svår och har nu ytterligare försämrats. — — — Även arbetslösa akademiker med mångårig yrkeslivserfarenhet efter examen har nu fått ökade svårigheter att finna ny anställning. Länsarbetsnämnden i Uppsala: Arbetsförmedlingen i Uppsala har omkring 250 akademiker anmälda som arbetslösa. Motsvarande tid i fjol noterades 100 akademiker som arbetslösa. Länsarbetsnämnden i Kronobergs län: Möjligheterna att arbetsplacera de långtidsutbildade är besvärligare än i våras. Länsarbetsnämnden i Malmöhus län: De längre utbildade utgör mer än 45 7 av totala antalet arbetslösa vid mittmånadsräkningen i september. Med nuvarande yrkesvalsoch rekryteringsmönster är akademikergruppernas möjligheter till arbete att betrakta som små. Här krävs kraftfulla insatser av olika slag. En breddning av yrkesvalet — arbetstagarpåverkan — ett rekryteringsmönster där man mera allmänt satsar på personer med längre utbildning — arbetsgivarpåverkan — arbetsmarknadsutbildningsinsatser och som komplettering sysselsättningsskapande åtgärder. Alltsammans aktiviteter som — för att kunna realiseras — kräver ökade arbetsförmedlingsinsatser. Länsarbetsnämnden i Örebro: Arbetsmarknadsläget för nyexaminerade akademiker inom Örebro län har under hösten försämrats. Jag kunde fortsätta att citera de länsarbetsnämnder jag ännu inte har nämnt. Bilden är ungefär densamma. En rad till slut från länsarbetsnämnden i Västmanland: I tidigare prognoser har värdet av god utbildning understrukits. I det läge som råder i dag förefaller inte heller en sådan merit vara tillräcklig för att erhålla anställning. Så tecknar folket ute på fältet vid arbetsförmedlingarna bilden i dag. Det är en mycket allvarligare bild än den som framgår av inrikesministerns svar. Låt mig komplettera med ett par ord från några studievägledare vid universiteten. I Uppsala säger man: Många studenter upplever sin situation som dyster. Många läser vidare utan större motivation när det inte finns något jobb. Det allvarligaste är kanske att den nuvarande situationen på många håll föder bitterhet och desillusion. I Lund säger man: Som jag uppfattar det råder i dag en betydande skepsis mot värdet av högre utbildning. En del vill helt lämna studierna. Många är missnöjda med sin studieinriktning. Och i Stockholm: Det är två stora problem vi möter. För det första är många studenter i dag villrådiga och osäkra inför framtiden, De vet inte om de har valt rätt utbildningsväg och de vet inte vad de skall satsa på för att kunna få jobb. För det andra läser många alltför länge, eftersom de ser svårigheten att få jobb. Till sist vill jag citera ett uttalande av en studentombudsman i TCO: ”Det finns en påtaglig vilsenhet bland många studenter. Flertalet utexaminerade söker jobb, men en del får inget och läser då vidare. Flertalet är beredda att börja på en låg nivå. Det är inte ovanligt att man tar ett kontorsjobb för att sedan klättra vidare. De som sökt jobb utan att få anställning riskerar lätt att bli en restgrupp.” Detta är några allvarliga bilder ur verkligheten. Arbetslöshet medför alltid stora och svåra sociala och ekonomiska problem för människor. De är inte genomsnittligt besvärligare för akademikerna än för andra, men de kräver speciella insatser. Det är några bra saker som inrikesministern nämner i sitt svar och som finns med i den proposition som regeringen presenterade häromdagen. Förutom allmänt ekonomiskt-politiska åtgärder, som naturligtvis är grundläggande och viktiga, kommer arbetsförmedlingen att få större resurser. Det kommer att bli flera beredskapsarbeten och en vidgad praktikverksamhet. Det är bra — det borde ha kommit tidigare. Inrikesministern antyder också att arbetsmarknadsstyrelsen planerar en rad åtgärder som har särskild betydelse för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för bl.a. arbetslösa akademiker. Men arbetsmarknadsstyrelsen har hittills inte visat särskilt stort medvetande om att akademikerarbetslösheten kräver speciella insatser. Jag hoppas därför att arbetsmarknadsstyrelsen nu verkligen planerar den rad av åtgärder som inrikesministern talar om och att den raden verkligen är lång. Till sist i anledning av svaret några frågor som kräver kompletterande besked. Kan vi räkna med att en väsentlig del av de nya resurser som arbetsförmedlingarna får kommer att stationeras vid högskoleorterna? Kan vi räkna med att flera beredskapsarbeten som passar för långtidsutbildade snabbt kommer att ordnas? Kan vi räkna med att nästa års vårriksdag får förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring, som kan ge en grundläggande ekonomisk trygghet också för de långtidsutbildade? Kan vi räkna med att nästa års vårriksdag får förslag om en förstärkt studieoch yrkesvägledning?
Herr talman! Enskilda statsråd brukar inte långt i förväg ge till känna vad som skall finnas med i statsverkspropositionen. Därför kan jag inte svara på de två frågor som herr Mundebo ställde. Herr Mundebo menade att det hade hedrat mig, om jag i mitt svar hade kunnat redovisa ett starkare engagemang för akademikerna med hänsyn till arbetslöshetssituationen. Jag tycker att jag starkt har betonat att även den gruppen skall få del av de insatser som vi gör. Men, herr Mundebo, det vore fel av mig att här ge garantier för att det i vinter skall avdelas mer pengar till utbildningsorterna än vad som gällde i fjol. Självfallet måste fördelningen av medlen ske med hänsyn till var behoven konstateras vara störst. Därför kan jag inte heller ge ett sådant besked som herr Mundebo gärna hade velat ha. Men om herr Mundebo utöver de åtgärder som man från borgerligt håll för fram för att komma till rätta med arbetslöshetssituationen — sänkta arbetsgivaravgifter osv.; vilken betydelse det nu kan ha för akademikerna vet jag inte — har han möjlighet att i vanlig ordning i anslutning till propositionen yrka på särskilda medel just för insatser på detta område. Den möjligheten står till buds. Jag kan för min del inte utlova annat än att man skall försöka så rättvist som möjligt fördela de här resurserna så att de arbetslösa, oavsett vilken kategori de nu tillhör, kan få stöd. Men jag kan inte ge besked om en betydande specialdestinering i det här sammanhanget.

Herr talman! Mitt intryck såväl av svaret som av inrikesministerns komplettering är att inrikesministern har ett svalt engagemang för arbetslöshetsproblemen inom den här gruppen. Det är självklart att strävan bör vara att så rättvist som möjligt fördela resurserna. Men kan man tala om att en sådan rättvis fördelning har skett när det gäller exempelvis planeringen av beredskapsarbetena och av praktikverksamheten? Var det en klok åtgärd att med så kort varsel som skedde i juni förändra beredskapsarbetena så att ett par tusen akademiker då ställdes utan jobb? Den nya satsning man har gjort på beredskapsarbeten ger ju egentligen ett svar på den frågan. Ett mera kraftfullt engagemang, ja. Jag nämnde både i interpellationen och i mitt inlägg några punkter i ett program för att minska arbetslösheten och skapa sysselsättning för långtidsutbildade. Programmet upptar bl.a. en förstärkt och förbättrad arbetsförmedling — där sker en del, och det är jag glad för — samt flera beredskapsarbeten, vilket det kommer att bli, något som jag också är glad för. Trots situationen som ett enskilt statsråd borde inrikesministern kanske ändå ha svarat på frågan om regeringen är beredd att komplettera dessa arbetsmarknadspolitiska insatser också med en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi fick ju löfte om en sådan för fyra år sedan. Inrikesministern borde vara informerad om huruvida regeringen avser att nästa år förverkliga det löftet.
Herr talman! Jag kan bara beklaga att jag inte kan tillgodose herr Mundebo med ett uttömmande svar, och jag har givit motiveringen till att jag inte kan det. Jag kan inte heller göra den deklarationen att jag skulle ha ett alldeles speciellt känsloengagemang för de långtidsutbildade i förhållande till andra grupper i samhället. Det må herr Mundebo förlåta mig, men så kan jag absolut inte uppfatta det. För mig är det snarast så att om jag skulle ställas inför ett val så kanske jag skulle känna de största sympatierna för de människor som inte har fått utbildning och som långsiktigt inte har de möjligheter som de långtidsutbildade ändå har att komma fram till hyggligt betalda anställningar i vårt samhälle. Jag avstår från att göra den värderingen, ty jag anser att alla grupper skall tillgodoses, men om jag tvingas att i sista hand göra en deklaration så skulle den få det innehållet.
Herr talman! Det allvarliga är kanske inte om jag noterar ett svalt engagemang från inrikesministerns sida och en bristande vilja till mera kraftfulla insatser, utan det allvarliga är att många tusen arbetslösa långtidsutbildade och många tusen studerande under utbildning med en osäker framtid kan notera ett sådant svalt engagemang.
Herr talman! Då erinrar jag herr Mundebo om att om vi skall tala i många tusental, så tror jag att man kan säga att det tyvärr också är andra än de långtidsutbildade som drabbas av konjunkturnedgången och sysselsättningssvårigheterna.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat, om jag avser att förorda en ökning av medelstilldelningen för byggande och drift av enskilda vägar i syfte att stödja enskilda väghållare och samtidigt skapa sysselsättning. Huvuddelen av det statliga stödet till enskilda väghållare utgörs av statens vägverks byggnadsoch driftbidrag. Interpellationen synes emellertid främst avse utförande av enskilda vägbyggen som beredskapsarbeten. Sådana beredskapsarbeten bedrevs under föregående budgetår för omkring 6,4 miljoner kronor, varav sammanlagt ca 4,5 miljoner kronor täcktes av statsbidrag. De flesta av dessa arbeten — motsvarande en kostnad av 4,1 miljoner kronor och statsbidrag på 3,2 miljoner kronor — avsåg skogsvägar, vilka vanligen byggdes i skogsvårdsstyrelsernas regi. För beredskapsarbeten på skogsvägar i de delar av Norrland och Kopparbergs län som omfattas av det s.k. skogliga inlandsstödet utgår för närvarande förhöjda statsbidrag med upp till 75 procent av kostnaderna. Beredskapsarbeten på andra enskilda vägar än skogsvägar har hittills haft relativt liten omfattning, främst därför att antalet ansökningar om att få utföra sådana arbeten har varit begränsat. Det står emellertid varje väghållare fritt att anhålla om att få utföra arbeten som beredskapsarbeten. Statsbidrag utgår till arbeten som omfattas av kungörelsen angående statsbidrag till enskild väghållning med 70 procent eller i vissa fall 85 procent av kostnaderna och till övriga arbeten med den del av kostnaderna som kan anses överstiga nyttan för väghållaren av arbetena. Arbetsmarknadsverket skall enligt gällande bestämmelser välja ut de arbeten som med hänsyn till sin sysselsättningseffekt och allmänna angelägenhet kan anses mest lämpliga som beredskapsarbeten, Som jag har uttalat vid flera tillfällen, bl.a. i årets statsverksproposition, bör styrelsen sträva efter att undvika arbeten med stora dagsverkskostnader. Enligt min mening saknas anledning att prioritera vissa slag av arbeten på andra grunder än dem som jag nu har nämnt.

Herr talman! Ute i våra kommuner sitter förtroendemännen och funderar på hur de skall kunna skapa fram beredskapsarbeten i så stor utsträckning som möjligt, hur de på sitt sätt skall kunna hjälpa till att försöka minska den långa kön av arbetssökande — den kö som under senare tid har fått ett allt starkare inslag av unga människor. Det är också alldeles självklart att förtroendemännen försöker finna meningsfyllda beredskapsarbeten — arbetsobjekt som både känns meningsfyllda för dem som får arbetet och är till nytta för samhället när de utförs. Vi är helt ense om att det är viktigt att vi får ett bredare register när det gäller typer av arbetsobjekt än vi haft förut. Det har påmints om det tidigare i debatten, och det kommer säkert att påminnas om det ytterligare i dag. Jag vågar dock säga att det finns en typ av beredskapsarbeten om vilkas stora nytta för samhället vi kan vara helt ense, nämligen just de beredskapsarbeten som innebär att man sätter i stånd vägar och bygger vägar.

På det området finns en mängd projekt, som ligger helt färdiga. Det är bara brist på medel som gör att de inte kan sättas i gång. Det finns buntar av ansökningar, som bara växer. I svaret säger statsrådet fullt riktigt att bidrag till vägarna i huvudsak ges den ordinarie vägen över kommunikationshuvudtiteln. Det spelar enligt min mening mindre roll vilken väg anslaget till iståndsättning och byggande av enskilda vägar kanaliseras, men det finns väldigt starka skäl för en anslagsförstärkning. Detta verifieras också — som jag redovisat i interpellationen — av vägverket när det i sina pepita säger: ”Den nuvarande situationen är synnerligen besvärande.” Här skulle man alltså kunna få bort något av eftersläpningen på det ordinarie anslaget samtidigt som man skulle kunna skapa sysselsättning för ett stort antal människor. Min konkreta fråga är om statsrådet vill ställa ytterligare medel till förfogande för att råda bot på det besvärande läget. Jag tackar inrikesministern för svaret, men jag är inte helt på det klara med dess egentliga innebörd. Statsrådet säger fullt riktigt det är vi överens om, och jag har också sagt det i interpellationen — att beredskapsarbeten på enskilda vägar hittills har haft liten omfattning, alltför liten tycker jag. Som ett skäl anför statsrådet att det inte kommit in så många ansökningar. Det ligger något av ett löfte i den formuleringen: Kommer det bara ansökningar skall det också bli pengar. En anledning till det ringa antalet ansökningar tror jag är dålig information om möjligheterna att få dessa anslag. En annan anledning kan vara att ansökningsförfarandet är rätt krångligt. Man skall ha kommunens välsignelse, och man får inte söka direkt hos länsarbetsnämnden. Men det ligger som sagt ett löfte i statsrådets formulering. I slutet av svaret påpekar inrikesministern emellertid: ”Arbetsmarknadsverket skall enligt gällande bestämmelser välja ut de arbeten som med hänsyn till sin sysselsättningseffekt och allmänna angelägenhet kan anses mest lämpliga som beredskapsarbeten.” Vidare säger han att styrelsen bör ”sträva efter att undvika arbeten med stora dagsverkskostnader”. Jag vet inte om jag skall tolka detta så att inrikesministern menar att just den typ av arbeten som jag efterlyser bör undvikas. I så fall är det beklagligt. Vi är överens om att man skall väga samman angelägenhetsgraden och sysselsättningseffekten, men jag är orolig för att formuleringen i svaret är klart negativ. Det vore värdefullt med ett förtydligande på den punkten. Vi är överens om att behovet på detta område är skriande, och det skulle vara beklagligt om det inte gick att få en samordning så att man kan få fram anslag på detta betydelsefulla område och samtidigt skapa sysselsättningstillfällen.
Herr talman! Det är tråkigt att herr Mundebo har avlägsnat sig från kammaren; den här debatten är egentligen en illustration till de problem som vi möter. Först står herr Mundebo upp och säger: ”Tag mera av pengarna till de långtidsutbildade akademikerna! Försök vara friare och sätt i gång beredskapsarbeten av en ny typ!” En stund efteråt säger herr Eriksson i Arvika: ”Nu skall inrikesministern ge ett löfte om att en ökad andel av resurserna förs över till en viss typ av vägbyggen” — i detta sammanhang enskilda vägar. Jag är lika ledsen som jag var när det gällde herr Mundebo för att jag inte kan tillmötesgå önskemålen. Vi har begränsade resurser att röra oss med. Därför måste jag säga att vill man åstadkomma väsentligt mer än vi kan göra med de medel som regeringen föreslår får ni yrka att få mera pengar. Men jag vidhåller att vi måste se till att insatserna görs där de bäst behövs. Jag är medveten om att i många bygder är det angelägnast att vi förbättrar vägnätet. Därför vill jag inte döma ut den typen av beredskapsarbeten. Vi skall naturligtvis vara uppslagsrika och finna nya utvägar när det gäller att ge sysselsättning. Jag instämmer dock samtidigt med herr Eriksson i Arvika: det finns anledning att bevaka också de intressena han företräder. Och jag har i mitt svar antytt att om det är förenligt med intressena av att skapa sysselsättning, skall det här mycket väl kunna komma i fråga. Jag får emellertid ofta uppvaktningar av representanter för kommuner eller intressegrupperingar som säger, att det här jobbet skulle betyda så väldigt mycket för oss. Då får jag svara, att det är bra om det här kan göras, men vi måste ändå hålla fast vid att arbetsmarknadsstyrelsens medel, som står till förfogande till sådana insatser, måste användas väsentligen för att skapa sysselsättning och fylla den funktion som regeringen och riksdagen har avsett, när vi har tagit ställning till medelsbeloppen.

Herr talman! Jag är tacksam för det här senaste anförandet av inrikesministern. I någon mån tycker jag att det dämpade ner den oroande formulering i slutet av svaret som jag angav tidigare. Jag har tolkat det så, att inrikesministern i princip inte är emot att där det finns sådana här objekt är det möjligt att använda dem som beredskapsarbete även om de är något dyrare än andra former, som skogsröjning och liknande. Som jag sade förut tycker jag, att när man väger samman den allmänna nyttan och sysselsättningseffekten får man tänka på att det här är ett väldigt viktigt område som man kan klara av med beredskapspengar och därigenom i någon mån kompensera den eftersläpning som har skett. Men man får inte räkna enbart med antalet manuella arbetstillfällen, utan här blir det följdverkningar för åkerier, för grävmaskinsbolag osv. Jag tror att vi är rätt överens, och jag är tacksam för den här senaste kompletteringen.

Vid fördelningen av de resurser som ställts till förfogande för beredskapsarbeten har arbetsmarknadsstyrelsen beaktat de sysselsättningssvårigheter som har förelegat och föreligger i Västernorrlands län. Förra budgetåret fick länet för beredskapsarbeten omkring 115 miljoner kronor. Innevarande budgetår har hittills nära 100 miljoner kronor tilldelats länet med en beräknad sysselsättningseffekt på omkring 2 000 personer under vintern. Samtidigt är drygt 2 000 personer i arbetsmarknadsutbildning i länet. En ökning av detta antal bedömer jag som möjlig. Jag vill nämna att den statliga regionalpolitiska stödverksamheten och frisläppen av investeringsfondsmedel tillsammans har gett mer än 2 000 nya arbetstillfällen i länet sedan mitten av 1960-talet. Härtill skall läggas de arbetstillfällen som skapas genom utlokaliseringen av statlig verksamhet. För Västernorrlands del innebär detta mer än 500 nya direkta arbetstillfällen i den första etappen jämte det indirekta sysselsättningstillskott som utflyttningen innebär. Nedläggningsproblemen måste sättas i samband med den fortlöpande och nödvändiga omstruktureringen av näringslivet. Det är härvid ett elementärt krav att de enskilda människor som drabbas vid en nedläggning bereds tid och möjligheter att få ny anställning. Varselöverenskommelserna har här stor betydelse liksom den särskilda lagstiftningen om äldre arbetstagares anställningstrygghet. Företagen, fackföreningarna och arbetsförmedlingarna bildar regelmässigt vid större inskränkningar kommittéer som undersöker alla möjligheter att ge fortsatt eller ny anställning för de berörda. Till sin hjälp har de härvid olika arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska medel som ständigt vidareutvecklas. Förslag till en permanent lagstiftning om tryggheten i anställningen väntas från utredningen rörande ökad anställningstrygghet. Någon lagstiftning av det särskilda slag som herr Lorentzon nämner i sin interpellation övervägs inte.

Herr talman! När inrikesministern i sitt interpellationssvar bl.a. säger att nedläggningsproblemen ”måste sättas i samband med den fortlöpande och nödvändiga omstruktureringen av näringslivet”, så kan detta i och för sig vara riktigt. Men därför måste inte arbetslöshet accepteras. Arbetslöshet enligt klassiskt mönster inom det kapitalistiska samhället, betingad av en lågkonjunktur men där högkonjunkturen återigen sög upp en besvärande arbetslöshet, är inte längre för handen. Arbetslösheten är inte längre konjunkturfenomen, så att man kan säga att så snart konjunkturerna vänder är den besvärande arbetslösheten över för den gången. Arbetslösheten har utvecklats till att bli en ständig del av den s.k. omstruktureringen oavsett konjunkturerna. Det pågår en ständig utstötning av löntagare från arbetsplatserna vare sig det nu är fråga om arbetare eller tjänstemän. Numera är arbetslöshet besvärande inte enbart i skogslänen. Även i storstadsområden, dit norrlänningarna under decennier måst flytta, är det en omfattande arbetslöshet. Även där är den till stor del ett resultat av omstruktureringen av näringslivet, och det kommer även där att finnas en besvärande arbetslöshet då en s.k konjunkturförändring inträffar. De strukturella förändringarna har under år som gått slagit hårdast i skogslänen, kanske främst i Västernorrlands län, och det har pågått i decennier. Det är inte första gången jag har möjlighet att i denna riksdag med inrikesministern diskutera sysselsättningsfrågorna, vare sig det har gällt Norrland, Västernorrland eller delar av detta län. Arbetslösheten och undersysselsättningen i dessa områden har sedan långa tider varit synnerligen besvärande, och en låg levnadsstandard har följt i dess svårigheters spår. Ändå var det en tid då industrierna låg liksom kulorna på ett radband utefter den västernorrländska kusten. Detta område var också på sin tid ett av vårt lands mest industrialiserade. Stora pengar var att göra exempelvis för ägarna till sågverksindustrin då denna industri var som mest expansiv. Det var då träbaronerna på hotell Knaust i Sundsvall på tapeterna i hotellets matsal nålade fast hundralappar för att, som de menade, inte bli störda av servitriserna. Det var ”den gamla goda tiden”. För sågverksarbetarna var den ekonomiska misären en ständig realitet. Tiderna ändrades i så måtto att massaindustrin blev den dominerande. Träbaronernas tid var förbi. Storkapitalet trädde fram på arenan. En representant för storkapitalet kunde exempelvis från luften, då han i flygplan kretsade över den västernorrländska kusten, peka ut den eller de fabriker som han var intresserad av att köpa. Det var stora pengar att göra för de penningstarka även inom massaindustrin. Folkets levnadsnivå var dock fortfarande bland de lägsta i landet. Men så kom rationaliseringarna inom skogsindustrin, som även innebar att stora delar av småbruket slogs ut i en process som pågått under många år och som med modernt språkbruk går under beteckningen omstrukturering. Skogshuggaren och timmerköraren, som hade kontant lön för sitt arbete hos skogsbolaget, hade vid sidan om detta arbete sitt lilla jordbruk. Även om levnadsstandarden var låg klarade han sig nödtorftigt. Skogsbolagen å sin sida hade mycket billig arbetskraft. Skogshuggaren, timmerköraren och småbrukaren rationaliserades bort i stor utsträckning. Skogsbolagen hade nämligen upptäckt att moderna skogsmaskiner och numera även kalhuggning gav ännu större profiter än den tidigare mycket billiga arbetskraften hade kunnat göra. Denna process är ännu inte avslutad — den pågår med nästan oförminskad styrka. Samtidigt lägger skogsbolagen ner företag, varvid även fabriksarbetare görs arbetslösa. Man sliter ned fabriker och sågverk för att sedan helt lägga ned driften. Vi har exempel på detta. I ett typiskt skogsindustriområde — jag tänker här närmast på Ådalen — har ett av skogsbolagen under senare tid lagt ned tre massafabriker, tre sågverk och en fiberplattfabrik. Två andra skogsbolag har lagt ned var sin massafabrik. På så sätt försvann under relativt kort tid betydligt över 1000 arbetstillfällen. Nu aviseras att ytterligare två massafabriker i samma område skall läggas ned inom den närmaste tiden. Det innebär att ytterligare omkring 1 000 arbetstillfällen försvinner, och det gäller ändå ett mycket begränsat område inom Västernorrlands län. Svenska cellulosa AB — ett företag som tillhör Svenska handelsbanken — har svarat för de flesta företagsnedläggningarna i Ådalen och kommer troligen att inom en inte alltför avlägsen framtid helt ha lämnat detta område. Beskedet om nedläggningen av Svartviksfabriken i Sundsvallsområdet — det gäller här samma bolag, samma bankintressen — är ytterligare ett exempel. Det är inte den enda massafabrik som dessa intressen lagt ned i Sundsvallsområdet, men det är den senaste det är fråga om. Var skall de avskedade få arbete och en meningsfull sysselsättning? Så står frågan. Skall bolaget, i detta fall SCA, lämnas utan ansvar? Skall samhället ingripa? Ersättningsindustrier modell SCA efter företagsnedläggningar är man inte särskilt glad åt i områden där man tidigare har erfarenhet av det. Skyddade verkstäder som samhället ställer till förfogande för de avskedade är heller ingen lycklig lösning, inte heller beredskapsarbeten. Inrikesministern nämner i sitt svar omstruktureringen av näringslivet och säger: ”Det är härvid ett elementärt krav att de enskilda människor som drabbas vid en nedläggning bereds tid och möjligheter att få ny anställning. Varselöverenskommelserna har här stor betydelse liksom den särskilda lagstiftningen om äldre arbetstagares anställningstrygghet. Företagen, fackföreningarna och arbetsförmedlingarna bildar regelmässigt vid större inskränkningar kommittéer som undersöker alla möjligheter att ge fortsatt eller ny anställning för de berörda.

Här kan knappast någon jämförelse göras. Jag har själv som mycket ung upplevt de förhållanden som var rådande då. Men de åtgärder som inrikesministern räknat upp i sitt svar och som jag har citerat är ju långtifrån till fyllest. Fortfarande får storkapitalisterna uppträda i stort sett som dem lyster, och samhället får rycka in som den s.k. hjälpgumman. Något annat går inte att utläsa ur inrikesministerns svar i den delen. Sedan säger inrikesministern i slutet av interpellationssvaret följande: ”Förslag till en permanent lagstiftning om tryggheten i anställningen väntas från utredningen rörande ökad anställningstrygghet.” Det är i och för sig intressant, och det skulle vara ytterst tacknämligt om det ledde till en lagstiftning om allas rätt till meningsfullt arbete. Vågar man hoppas på det? Vidare säger inrikesministern i svaret att mer än 2 000 nya arbetstillfällen har tillförts Västernorrlands län sedan mitten av 1960-talet tack vare den statliga regionalpolitiska stödverksamheten. Länsmyndigheterna talar om 1800 nya arbetstillfällen av samma orsaker under åren 1965—1970, men låt oss inte tvista om de siffrorna. Det väsentliga i sammanhanget är att under samma tid fick man 10 000 färre förvärvsarbetande i länet. Jorden och skogen noterade den största nedgången. Norrbotten visar under samma tid en minskning med 6 000. I Upplands län hade man däremot en ökning med 10 000 människor. Detta visar svårigheterna för framför allt Västernorrlands län. Även den direkta industrisysselsättningen uppvisar en mörk bild. Från år 1965, då det industripolitiska stödet sattes in, fram till 1970 minskade industrisysselsättningen i Västernorrland med 3 500 arbetstillfällen. Det är en nettominskning om man räknar de 2 000 nya arbetstillfällen som enligt vad inrikesministern sade har tillkommit genom de regionalpolitiska stödåtgärderna under samma tid. Det antal människor som enligt arbetskraftsundersökningen arbetade på deltid men ville ha heltidsarbete ökade märkbart under samma tid. Sysselsättningsgraden i Västernorrlands län är nu nere i 61 procent. Arbetslösheten har varit och är ett gissel för länet, och framtidsperspektiven ter sig mörka. Inom jordoch skogsbruk räknar man med att 6 000 arbetstillfällen kommer att försvinna under 1970-talet. Strukturarbetslösheten sätter alltså in med omkring 500—600 personer per år. Skogsindustrin är fortfarande ganska dominerande inom länet, men den expanderar inte sysselsättningsmässigt. Vi får i stället företagsnedläggningar. Om nya investeringar görs, innebär det inte att arbetsstyrkan ökar. Låt mig ta ett exempel från de senaste dagarna. Det gäller Svenska cellulosa AB:s fabrik i Matfors. Bakom SCA ligger Svenska handelsbanken. För en kort tid sedan meddelades att nyinvesteringar skulle göras för omkring 15 miljoner kronor. Men till saken hör, och det bör uppmärksammas, att koncernen bara satsar 5 av dessa 15 miljoner kronor, staten går in med 10 miljoner av skattebetalarnas pengar. Storkapitalet svarar sålunda endast för en tredjedel. Staten ger med andra ord ett direkt bidrag till Svenska handelsbanken — eller om man så vill uttrycka det en gåva till SCA-koncernen — på 315 000 kronor och 9 685 000 kronor i lokaliseringslån. De pengarna går till maskiner och Härtill är att märka att staten inte har satsat de pengarna därför att de kommer att betyda nya arbetstillfällen. Koncernen har nämligen meddelat att så inte kommer att ske. I stället kommer arbetsstyrkan att minskas med ett sextiotal personer. Dock meddelar bolaget att man skall se till att inga omedelbara permitteringar sker. Man räknar med en naturlig avgång under de tre närmaste åren. För vanligt folk ter sig dessa ekonomiska understöd till den rika SCA-koncernen som mycket underliga, i synnerhet med tanke på hur denna koncern har uppträtt i Norrland och i Västernorrland under år som har gått. Storkapitalet kan uppträda hur det vill. Man lägger ned fabriker, gör folk arbetslösa, och samhället får sedan träda emellan för att hjälpa de utslagna. Den koncern det här är tal om har medvetet i de områden där den varit förhärskande också hindrat etablering av annan industri. Det skulle nämligen betyda konkurrens om arbetskraften och ett högre löneläge, alltså minskade profiter. För SCA-koncernen har profiten varit helig, och det är den givetvis fortfarande. Hur det går med de anställda som skapat dessa profiter har man inte tagit hänsyn till. Att staten även i fortsättningen stöder denna koncern med lån och direkta gåvor ter sig därför underligt, i synnerhet som det inte innebär några nya arbetstillfällen. Av olika orsaker kan inte skogsindustri längre få vara den väsentligaste basindustrin inom länet. Här gäller det inte endast Ådalen med dess svårigheter. Vi har Sollefteområdet med hela västra Ångermanland, och Ångeområdet med dess sysselsättningssvårigheter. I dessa områden är fortfarande arbetstillfällena i stor utsträckning baserade på skogsindustrin. Utlokaliseringen av statlig verksamhet, som inrikesministern talade om i sitt svar — det är närmast Sundsvallsområdet han tänker på — kommer inte att i någon nämnvärd grad lösa sysselsättningsproblemen i Västernorrland. Vad länet behöver är livskraftiga industrier. Här gäller det nyetableringar, men till detta krävs det kraftigare styrmedel än vad som finns nu. Det krävs också statliga industrietableringar. Inrikesministern instämde i sitt svar helt i att omstruktureringen av näringslivet i sitt släptåg har nedläggningar av företag med besvärande arbetslöshet som d. Enligt mitt förmenande måste det till andra medel än dem som inrikesministern nämnde i sitt svar. I län som Västernorr = Nr 113 land, där omstruktureringen pågått under så lång tid och som har så Torsdagen den ensidigt näringsliv, skulle givetvis kraftåtgärder ha satts in på ett mycket 9 november 1972 tidigt stadium. Sedan lång tid tillbaka har det stått klart för regeringen att en utslagning av massor av arbetstillfällen kommer att ske även i fortsättningen i detta län, och ändå har regeringen inga perspektiv på framtiden. De åtgärder som inrikesministern nämnde i sitt svar hjälper föga. Det har erfarenheterna visat. Och framför allt botar de inte en av detta samhälles sjukdomar som heter arbetslöshet och som är ett gissel för alla dem den drabbar. Inrikesministerns åtgärder kan i viss mån ha lindrande verkan, men de kan också vara en ”Döbelnsmedicin”. Det är självklart att beredskapsarbeten är nödvändiga vid vissa givna tillfällen, och att det skall göras stora satsningar i det avseendet instämmer jag helt i. Men det kan inte få vara ett bestående instrument för att klara så låga arbetslöshetssiffror som möjligt i all framtid. Den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland förklarade för kort tid sedan i en ledare: ”Det räcker inte med beredskapsarbeten om Västernorrland skall undgå att flytta in i fattighuset. Solidariteten ställer större anspråk både på samhället och på — partiet.” Jag betraktar detta uttalande som ett hälsotecken. Det skulle säkerligen varit betydligt bättre ställt i Västernorrland om denna tidning på ett avsevärt tidigare stadium haft denna aktiva inställning till Västernorrlands sysselsättningsproblem. Jag noterar dock med tillfredsställelse den ståndpunkt som denna tidning nu tagit. Bättre sent än aldrig. När statsrådet Holmqvist säger — som svar på min tredje och sista fråga i interpellationen, om han anser att sådan industriell verksamhet som bedrivits av bl.a. Svenska cellulosa AB med upprepade företagsnedläggningar som följd motiverar framläggande av förslag om lagstiftning mot industriellt vanstyre — att någon lagstiftning av detta slag inte övervägs, är detta att beklaga. Det skall alltså även i fortsättningen vara fritt fram för storkapitalet att uppträda som exempelvis SCA-koncernen gjort i Västernorrland. Det senaste exemplet är Svartviksfabriken, som har en kapacitet på 110 000 ton massa och som enligt de anställdas mening ger en god vinst. Det finns nämligen, säger man, massafabriker här i landet med endast hälften av denna kapacitet som är i gång och går med vinst; i annat fall skulle de givetvis inte fortsätta driften. De anställda vid Svartviksverken har den bestämda meningen att SCA fört en medveten politik för att nedlägga fabriken. Det är för övrigt den tredje fabriken som SCA nedlägger i Njurunda. I detta sammanhang vill man gärna ställa en fråga som även är fackföreningens: Kommerdetatt bli en livskraftig industri i stället för den nedlagda Svartviksfabriken? Slutligen vill jag tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Vad jag här har framfört ger min uppfattning om det svar statsrådet givit.
Herr talman! Jag förstod mycket väl att herr Lorentzon skulle ha anledning att i en interpellation ta upp frågan om sysselsättningsläget i Västernorrland denna höst. Jag har i god tid blivit underrättad om de problem som man för närvarande onekligen har i länet. Landshövding Nordgren tog tidigt i höstas upp dessa frågor med mig, och jag har vid samtal med riksdagskolleger från länet fått en orientering om läget. Så sent som i går gjordes hos mig en uppvaktning av ett antal riksdagsledamöter och kommunalmän från länet. Det är riktigt att situationen i Västernorrland för närvarande är mycket bekymmersam, Herr Lorentzon har i interpellationen anfört några siffror, och jag kan gärna säga att de inte är överdrivna. Vi hade noga räknat 3 473 anmälda arbetslösa vid den senaste räkningen. Det är faktiskt 900 fler än i fjol vid samma tidpunkt. Särskilt betänkligt är att det också varit en mycket kraftig nedgång i efterfrågan på arbetskraft. I oktober i fjol hade vi en arbetskraftsefterfrågan på 738 personer. I oktober i år hade efterfrågan gått ned till 325. Det förefaller som vi inte i något annat län har en så ogynnsam relation mellan arbetslöshet och efterfrågan på arbetskraft. Jag är således angelägen att understryka att vi i regeringen är medvetna om svårigheterna. Vi är också medvetna om att den omställningsprocess som sker i de dominerande näringarna i länet tyvärr inte är avslutad utan att man får räkna med ytterligare förändringar. Men som jag sagt i mitt interpellationssvar har vi satt in resurser. Arbetsmarknadsverket har naturligtvis varit informerat om situationen och även försökt tillgodose de anspråk som ställs i fråga om både beredskapsarbeten och utbildningsmöjligheter. De medel som satts in i höst har naturligtvis ännu inte kunnat ge någon nämnvärd effekt, herr Lorentzon. Vi hoppas emellertid att dessa betydande satsningar skall leda till att vi får en ljusare bild av situationen i länet. Jag vill gärna understryka att vi från regeringens sida följer utvecklingen med mycket stor uppmärksamhet. De påtalade förhållandena ger ju en illustration till betydelsen av en ännu mer aktiv lokaliseringspolitik. Vi har en god grund för att satsa ännu mera. Jag är inte främmande för att staten i detta län liksom skett på andra håll får överväga särskilda initiativ för att övervinna de svårigheter som råder. Vi har tidigare fått lov att ägna oss speciellt åt Ådalen när det gäller detta län. Där har gjorts betydande insatser i syfte att nå en förbättring. Resultat av dessa insatser har väl kunnat noteras. Men jag vill understryka att vi dess värre fortfarande har otillfred lande förhållanden i detta län och därför måste vara inställda på ökade insatser. Låt mig anknyta till vad herr Lorentzon sade. I de första delarna av anförandet tyckte jag att jag fann en viss motsägelse, då han först begärde mera pengar till beredskapsåtgärder och sedan slog bort det hela och sade att det inte är det man vill ha utan nya företag. Jag förstod av hans slutord att han hade modifierat sig och ansåg att båda dessa ting behövs.

Jag förutsätter att — — — — den utredning som nu arbetar med dessa frågor behandlar dessa saker på ett helt annat sätt och att de förslag vi så småningom skall få ta ställning debatt till inte skall kunna betecknas såsom åtgärder i den riktning herr Lorentzon tycks föreställa sig. Om arbetsmark
Herr talman! Vad inrikesministern nu sade i sitt senaste anförande är norrlands län, ju när det gäller vårt län mera positivt än man kunde utläsa ur svaret. Det Ru: HE kanske beror på att det varit ett sammanträffande efter det att svaret har skrivits. Men det känner jag inte till. I min interpellation efterlyste jag beredskapsarbeten och en kraftig satsning på Västernorrland under vintermånaderna så att arbetslöshetssiffran inte skjuter upp i de 7 000 som man räknar med, därest inte dessa satsningar kommer att göras. Jag kan naturligtvis inte vara motståndare till dessa speciella arbetstillfällen, dessa synpunkter har jag tidigare framfört i interpellationen, men det får inte vara något som man skall använda för all framtid. Vad Västernorrland behöver är en satsning på livskraftiga industrier. Kraftiga styrmedel måste till och även statlig etablering, vilket jag tidigare har framfört vid ett flertal tillfällen. Numera har västernorrlänningarna genom de svårigheter som uppträtt kommit underfund med att det inte går att fortsätta längre på den inslagna vägen. Den opinion som egentligen skulle ha funnits för 10—20 år sedan börjar först nu göra sig gällande. Jag skulle åter vilja återge några rader ur ”Nya Norrland”, den tidning jag nyss citerade ur. I ledaren den 4 oktober står det: ”Skall Västernorrland bli landets fattiglän? Eller är det redan det? Sysselsättningsgraden är snart nere i sextio procent, den lägsta i landet och ständigt kommer nya påminnelser om länets förestående ekonomiska dödlighet. I dag Svartvik, i morgon .

Herr talman! Herr Brundin har frågat om jag ville ge riksdagen en utförlig redovisning av arbetsmarknadsläget med särskild hänsyn till hur arbetslösheten fördelar sig på olika grupper. Antalet vid arbetsförmedlingarna registrerade arbetslösa uppgick i mitten av oktober enligt arbetsmarknadsstyrelsens uppgifter till totalt 67 300 personer vilket är drygt 3 500 fler än motsvarande tid förra året. Av dessa var 40 000 män och 27 000 kvinnor. Gruppen arbetslösa kvinnor överstiger med nära 5 000 fjolårets antal motsvarande tid. Drygt 17 000 av de arbetslösa var ungdomar under 25 år och ungefär lika många var personer över 60 år. Större delen av de arbetslösa, eller drygt 42 000, var arbetslöshetsförsäkrade, men en stor grupp, nära 25 000, stod utanför arbetslöshetskassa. Av dem som tillhörde arbetslöshetskassa finner man att drygt 15 000 var industriarbetare och 8 500 byggnadsarbetare. Arbetslösa tillhörande tjänstemannakassor utgjorde drygt 6 000. Totalt var arbetslösheten bland de försäkrade något lägre i år än förra året. Detta är uppgifter som regelmässigt samlas in varje månad. Arbetsmarknadsstyrelsen tar emellertid med vissa mellanrum in uppgifter också angående bl.a. arbetslöshetstidens längd och de arbetslösas utbildningsbakgrund. Jag kan som exempel nämna att enligt en undersökning som avser september månad 1972 tre fjärdedelar av de arbetslösa under 35 år hade folkskola, grundskola eller motsvarande utbildning. Av uppgifter för mars månad 1972 framgår att ungdomarnas arbetslöshetsperioder fortfarande är kortare än de äldres och att en viss förskjutning mot längre arbetslöshetstid har ägt rum för de arbetslöshetsförsäkrade. Arbetskraftsundersökningarna ger en i vissa avseenden mer detaljerad bild av arbetslöshetens struktur. De omfattar också personer som har sökt arbete på annat sätt än genom arbetsförmedlingen, varför antalet arbetslösa enligt arbetskraftsundersökningarna regelmässigt är högre. Av den senaste redovisningen framgår att arbetslösheten totalt har minskat med 11000 sedan förra månaden och att den är något lägre än motsvarande tid i fjol. Även i detta material kan olika grupper särskiljas. Sålunda noteras att arbetslösheten har minskat bland kvinnor och att sysselsättningen för dem är i stort sett oförändrad, För ungdomar under 25 år redovisas en mindre nedgång i arbetslöshet, medan deras sysselsättning ökat något. Arbetskraftsundersökningarna ger allt å upplysning även om antalet sysselsatta och hur arbetslöshet och sysselsättning utvecklas i olika regioner och inom olika näringsgrenar. Sysselsättningsstatistiken är viktig information. Av den framgår bl.a. att antalet sysselsatta är lika högt nu som under högkonjunkturåret 1970. Det är knappast möjligt att här göra en utförlig analys av det omfattande material om sysselsättning och arbetslöshet som dessa båda mätningar ger. Jag vill nämna att en utveckling av metoderna pågår kontinuerligt och att resultaten av räkningarna redovisas varje månad. I fråga om regeringens åtgärder för att bereda sysselsättning särskilt för de mest utsatta grupperna av arbetslösa, bl.a. ungdomarna och kvinnorna, får jag hänvisa till det utförliga interpellationssvar som statsministern lämnade i går.

Herr talman! Jag kan gärna ansluta mig till herr Brundins önskemål om utökad information när det gäller sysselsättningsförhållanden och arbetslöshet. Jag vet att inte minst statistiska centralbyrån är mycket angelägen om detta. I den senaste redovisningen som gick ut till pressen lämnas faktiskt något fylligare uppgifter än dem som normalt brukar lämnas.

Men jag vill gärna säga att vi är besjälade av samma önskan, herr Brundin, att vi skall få en allt bättre information. När jag säger att det kanske inte är möjligt att ge denna utförliga redogörelse här i dag, syftade jag närmast på att verkligheten är långt mer komplicerad än att det är möjligt att inom ramen för ett interpellationssvar klara ut de här sakerna. Jag vet också att herr Brundin som är vaken och intresserad av arbetsmarknadsfrågor mycket väl kan informera sig genom skrifter och på annat sätt. Inom kort tid kommer vi från inrikesdepartementet med en promemoria som en av mina medarbetare arbetat med mycket intensivt sedan några månader. Det gäller en beskrivning av ungdomens arbetslöshetssituation. Jag kan försäkra att det är ett mycket intressant material till belysning av sysselsättningsförhållanden och arbetslöshet just för de yngre. På samma sätt kan vi ha anledning att se på andra grupper, men vi skall inte tro att det är möjligt att gå in på alla detaljer. Mycket av vårt handlande när det gäller att skapa ny sysselsättning måste faktiskt ibland ske så snabbt att vi inte kan absolut försäkra oss om att det blir arbetsuppgifter som passar exakt in för de olika grupperna. Så lyckligt är det inte här i tillvaron att man kan få det att sammanfalla helt, men jag tror ändå att de förbättrade informationerna kan vara värdefulla för oss. Jag kan nämna ett exempel på den bristfälliga informationen. Under de senaste ett och ett halvt åren har vi haft hög redovisad arbetslöshet i arbetskraftsundersökningarna. Men vad vi inte fått information om är att gruppen latent arbetssökande har reducerats i ungefär samma utsträckning som gruppen arbetslösa har ökat. Detta är rätt intressant. Om man ser närmare på det finner man att under denna tid är det allt fler människor, som tidigare haft rätt vaga föreställningar om huruvida de skulle gå ut i arbetslivet eller ej, som blivit aktiverade, gjort allvar av sina önskningar och verkligen sökt arbete. Då får vi en reduktion av gruppen latent arbetssökande, men dessa människor flyttas över i den grupp som har en mera bestämd uppfattning att de verkligen vill ha arbete. Om jag lägger tillsammans dessa båda grupper har vi märkligt nog under de senaste månaderna något färre antal människor som söker arbete än vi hade i januari 1971, dvs. för två år sedan. De två effekterna, minskning av latent arbetssökande och ökning av arbetslösa balanserar varandra. Detta är en av de uppgifter som aldrig kommer med, men som det kunde vara av intresse att informera om, Man kanske inte heller observerar att uppgifter i arbetskraftsundersökningen gäller åldrar från 16 år upp till 74 år. Men vi har en allmän pensionsålder vid 67 år. Det är alltså flera årsgrupper pensionärer som kommer in. Jag vågar inte säga att detta nämnvärt förrycker statistiken, men nog kommer det med något tusental för vilka vi kanske inte ser det som mest angeläget att skaffa arbetstillfällen. Med den förbättrade pensionsordningen har ju pensionärerna sin försörjning relativt väl tryggad. Detta är kanske inga stora saker, men jag vet att statistiska centralbyrån själv har sagt sig att det kanske vore av intresse att man också gav uppgifter där man uteslöt pensionärerna i detta sammanhang och höll sig till de övriga grupperna. Jag har tagit fram detta inte för att ge någon fullständig bild, utan för att jag har menat att dessa uppgifter kan tjäna som illustration till hur pass komplicerat detta är. Vi är dock överens om att det kan vara av stort intresse att ha en förbättrad information på detta område, och jag skall gärna medverka till att vi kan få den,

Herr talman! Herr Brundin har frågat vilka särskilda åtgärder jag avser att vidta för att bekämpa arbetslösheten bland ungdom, Herr Jonsson i Alingsås har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att öka antalet praktikplatser i bl.a. statliga verk och myndigheter samt om jag är beredd att pröva möjligheten att inom ramen för gymnasieskolan anordna särskilda kurser med yrkesinriktning för arbetslösa ungdomar med kort utbildning. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Arbetslösheten bland ungdom under 25 år sjönk enligt arbetskraftsundersökningarna från 50 000 i augusti till 46 000 i september och 43 000 i oktober. Antalet vid arbetsförmedlingarna anmälda arbetslösa ungdomar steg från september till oktober till drygt 17 000. Mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten utarbetade arbetsmarknadsstyrelsen under föregående säsong ett program mot ungdomsarbetslösheten som gav sysselsättning eller utbildning åt minst 15 000 ungdomar. Arbetsmarknadsstyrelsen har för innevarande säsong komplet terat detta program. De hittills vidtagna och planerade åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten i höst och vinter är mer omfattande än tidigare. Regeringen föreslår i en proposition, som överlämnades till riksdagen i tisdags, ett särskilt utbildningsstöd med syfte att stimulera företag att nyrekrytera och utbilda arbetslösa ungdomar och kvinnor. Dessutom har regeringen medgivit att 18—19-åringar under innevarande budgetår får ett särskilt utbildningsbidrag för att genomgå arbetsmarknadsverkets speciella kurs ”Arbetsmarknadsinformation med praktik”. Arbetsmarknadsstyrelsen får vidare möjlighet att under innevarande budgetår tillfälligt förstärka den personal som ansvarar för ungdomsfrågor på länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. Regeringen har för en tid sedan medgivit skolöverstyrelsen att efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen starta ytterligare yrkesinriktade kurser om högst ett år inom gymnasieskolans ram. Dessa kurser skall vara avslutade senast den 30 juni 1973. För närvarande prövas en framställning från skolöverstyrelsen att tidpunkten för kursernas avslutning skall kunna förläggas senare. Därigenom kan fler ungdomar få möjlighet till sådan utbildning. Regeringen har också uppdragit åt arbetsmarknadsstyrelsen att i samråd med kommunerna genomföra ytterligare beredskapsarbeten med särskild inriktning på att skapa sysselsättning för arbetslösa ungdomar. Enligt en undersökning, som gjorts av statens personalnämnd, fanns under år 1971 ca2850 praktikantplatser inom statliga verk och myndigheter. I början av nästa år avser statens personalnämnd att lägga fram förslag om inrättandet av ett ökat antal praktikantplatser vid de statliga myndigheterna. Redan nu har regeringen givit arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för beredskapsarbetena i samarbete med berörda myndigheter och verk anordna lämpliga tillfälliga praktikarbeten inom den statliga sektorn.

Herr talman! Den svåra situation som vi har haft på arbetsmarknaden under det senaste året har vi inte lyckats bemästra. Tvärtom har den försämrats på ett sätt som gör oss alla oroade, och för dem som drabbas av arbetslöshet är situationen mycket pressande. Ungdomen har drabbats särskilt hårt. Ser man enbart till den registrerade arbetslösheten finner man att nästan var fjärde arbetslös är under 25 år. Andelen ungdomsarbetslösa har nästan fördubblats på två år, och i absoluta tal är det fråga om mer än en fyrdubbling. Många ungdomar har aldrig hunnit få ett jobb, utan deras första kontakt med arbetsmarknaden är beskedet om att det inte finns något arbete. Man kan knappast tänka sig en tristare start för den unga människa som står beredd att gå ut i arbetslivet. Om ungdomarna har jobb tillhör de oftast dem som senast fick anställning på arbetsplatsen och alltså står först i tur att få lämna den då företag tvingas till personalinskränkningar. I arbetslöshetens spår följer ofta sociala problem som är mycket allvarliga. Den miljö som möter ungdom utan arbete är hård och hänsynslös. Det gäller inte minst våra storstäder. Giftmissbruk ligger nära till hands för den ungdom som upplever det meningslösa i att förgäves söka arbete och som därför drabbas av håglöshet. Att bryta utvecklingen mot den allt högre arbetslösheten finns det arbetsmarknadsskäl och ekonomiska skäl för, men det är också en så stor social fråga att verkligt stora ansträngningar måste göras för att komma till rätta med sysselsättningskrisen. De två frågor som jag har ställt till inrikesministern, för vars svar jag tackar, gäller problem och åtgärder som framför allt berör ungdom i de yngre åldrarna. Inrikesministern redovisar att arbetskraftsundersökningarna ger vid handen att arbetslösheten sjunkit under det senaste kvartalet. Den registrerade ungdomsarbetslösheten steg dock till över 17 000. Det är den högsta siffran någonsin. I den proposition som regeringen presenterade i tisdags föreslås åtgärder som kommer att vara till god nytta när det gäller att delvis komma till rätta med den svåra situationen bland de arbetslösa ungdomarna. Beträffande tanken att anordna särskilda yrkesinriktade kurser inom gymnasieskolans ram hänvisar inrikesministern till den möjlighet som för närvarande erbjuds att intill den 30 juni nästa år ordna sådana kurser. Besked av regeringen att dessa kurser borde kunna sluta senare än vid denna tidpunkt torde vara helt nödvändigt om de skall kunna erbjudas ungdomar nu och t.ex. fr.o.m., årsskiftet. Kurserna omfattar ju ofta en tidsperiod motsvarande ett läsår. Dessutom borde man i detta läge kunna få generell dispens att starta en kurs även om antalet elever ej uppgår till det som man normalt kräver. Likaså borde kursen kunna vara kortare än vad som normalt förutsetts. Majoriteten av de arbetslösa ungdomarna är sådana som har mycket kort utbildning. Länsarbetsnämndernas rapporter har visat att ungdomar med låga betyg och med avbruten skolgång i grundskola eller gymnasium utgör en mycket stor grupp. Denna grupp har givetvis speciellt stora svårigheter att ens efter en tid få ett fast jobb. En föreståndare vid en arbetsförmedling här i Stockholm säger beträffande den svåra situationen vid förmedlingen: ”Speciellt svårt är det för ungdomen. Man ser hur en del av dem går ner sig mer och mer för nästan varje dag.” Tidningen Arbetsmarknaden konstaterar i ett av sina senaste nummer: ”En lång arbetslöshetsperiod i 17—20 års ålder orsakad av dålig utbildning, besvärliga sociala förhållanden, kanske öleller narkotikamissbruk, skapar inte någon positiv attityd till samhället eller arbetslivet. Här ligger det mest allvarliga med ungdomssituationen idag.” Ungdomsarbetslösheten kräver drastiska åtgärder. Som jag tidigare antytt anser jag att de sociala skälen överväger både de pedagogiska och de administrativa svårigheterna. Med tillfredsställelse konstaterar jag att arbetsförmedlingarna får en förstärkning med särskild personal för att under vintern kunna bistå arbetslös ungdom. Hur många det blir framgår inte, men jag utgår ifrån att det blir god täckning över de områden som dras med svårigheter. Nu har man inom förmedlingarna en så hård arbetsbelastning att förmed lingarna inte fungerar. Enligt ett tidningsreferat säger en länsarbetsdirektör att det framför allt är ungdomen som kommer i kläm — de som bäst skulle behöva den service som en väl fungerande arbetsförmedling kan ge. I dag — säger samme direktör — kan vi bara ge en summarisk behandling. Det innebär i sin tur en mindre möjlighet att hjälpa de arbetssökande till ett jobb som skulle passa dem och ge dem sysselsättning. Min andra fråga, om att öka antalet praktikantplatser inom de statliga verken, har nöjaktigt besvarats. Jag hoppas att det verkligen ger resultat i form av flera sådana platser. Men ett förtydligande på den här punkten ändå skulle vara av värde, då det inte framgår i vilken omfattning inrikesministern har tänkt sig detta. Vi skall hålla i minnet att det finns ett stort underskott på praktikplatser. De statliga praktikplatserna — för närvarande ca 2 500 — motsvarar bara en sjundedel av behovet hos dem som nu går i teknisk gymnasial utbildning, vars kursplaner kräver praktiktjänst. Det finns alltså ett uppdämt behov som reducerar effekten av insatser av det här slaget, om det inte sker en väsentlig förstärkning. Tisdagens proposition avslöjar att en murbräcka trängt igenom regeringens tidigare attityd; man är beredd att satsa om än i ringa omfattning — på generella åtgärder. Men kvar står den höga tröskel som företagen drabbas av: den fördubblade löneskatten. Företagen blir ytterst försiktiga när det gäller nyanställningar. Det gäller framför allt de s.k. personalintensiva verksamheterna, som servicesektorn och den offentliga sektorn — då inte minst kommunerna. På min egen arbetsplats, postverket, slår en löneskatt hårt. I detta affärsdrivande verk försöker man kompensera de kraftigt ökade kostnader som bl.a. löneskatten ger, och man har nu som målsättning att minska personalen med ungefär 2 procent. Andra verk kommer att vara än mer drastiska. Vad som behövs är en ekonomisk politik som stimulerar investeringsviljan och därmed skapar de nya jobben, Folkpartiet har i fem punkter pekat på åtgärder som är särskilt angelägna för att bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten. Den första punkten är att löneskatten icke skulle få höjas. Den andra gäller större resurser åt arbetsförmedlingarna. De behöver nu en förstärkt organisation. I den tredje punkten erinrar vi om att praktikplatserna måste bli fler och att det gäller inte minst den offentliga sektorn. Det finns för närvarande över 60 verk och myndigheter som inte har en enda praktikantplats. I den fjärde punkten pekar vi på behovet av ett närmare och bättre samarbete mellan skola och yrkesliv. I den femte punkten efterlyser vi från fp-håll någonting som helt saknas, och det är den allmänna sysselsättningsförsäkringen. Den är ju utlovad sedan fyra år men har ännu inte införts. Det kommer och att den får en sådan utformning att också ungdomar, som nu står utan försäkringsskydd vid arbetslöshet, kan få ett sådant. Låt mig också ta upp ett annat området som måste få en upprustning för att vi skall få en reellt fungerande arbetsmarknad, nämligen vår angeläget att den arbetsmiljö. Den har alltför länge varit eftersatt, och även om debatten nu har kommit i gång på allvar är det fortfarande inte särskilt mycket som hänt. Ett vägledande motiv för en bra arbetsmiljö är att ge trygghet och tillfredsställelse i det dagliga arbetet. Att uppleva arbetsglädje måste ses som ett egenvärde. Ofta har detta enkla konstaterande förbisetts, och arbetet har endast blivit ett medel att uppnå något annat: lön, fritid osv. Arbetet har t.o.m. för många blivit ett nödvändigt ont som man måste stå ut med. Och i stället för att omvandla arbetslivet har standardförbättringen för löntagarna ofta inskränkt sig till att endast omfatta arbetstiden, semesterlängden och en förbättrad lön. Alltför många företag har kortsiktigt sett till den egna produktionsökningen, och dess lönsamhetskriterium har inte tagit hänsyn till det mer långsiktiga. Investering och satsning på bättre arbetsmiljö leder inte till ett sämre produktionsresultat. Tvärtom kommer det att bli en större effektivitet, och detta krav står alltså inte i motsatsförhållande till de sociala och humanitära skälen för en bättre arbetsmiljö. kräver också medel och former där de anställda får insyn och inflytande. Arbetsmiljön i denna vidare bemärkelse har också en demokratisk dimension. Forskning och utbildning inom arbetsskyddet och på företagshälsovårdens område måste intensifieras och byggas ut. Insatserna måste ju syfta till att anpassa arbetet till människan och inte tvärtom. Många upplever ett dagligt hot på grund av omedelbara brister i arbetsmiljön. Och de inskränker sig inte bara till de arbeten som sysslar t.ex. med koncentrerade gifter och farliga maskiner utan i lika hög grad till mera ”långsamma” miljöförstöringar som buller, felaktig arbetsställning, svag belysning och dålig luft för att nu nämna några exempel. Nu gällande arbetarskyddslag är otillräcklig sedd mot de krav som man kan ställa på ett gott arbetsskydd. Den statliga arbetsmiljöutredningen ser ju över de här bestämmelserna, men det är angeläget att man får fram ett normsystem som inte bara leder till statistiska resultat. Man måste finna nya tekniker för att nå lägsta skaderisk och högsta skyddseffekt. Genom lagstiftning kan vi ju dra upp riktlinjer för en bättre arbetsmiljö. Men om de intentionerna skall nå de praktiska resultat som vi vill ha, så får vi anpassa dem till de enskilda arbetsplatserna. Då krävs det att de som berörs av besluten också är med och utformar tillämpningarna. Då måste de människor som finns i arbetslivet och som dagligen konfronteras med problemen också få möjlighet att vara med och besluta i frågor som rör deras dagliga arbetsförhållanden. Herr talman! Det här ämnesområdet ligger kanske litet vid sidan om de egentliga interpellationsfrågorna, men det hör ändå så intimt samman med dem att jag inte velat underlåta att redovisa de här tankarna. Herr Brundin ville att inrikesministern skulle hjälpa till att förändra den felaktiga bild man hade gett av bl.a. industriverksamheten. Jag vill invända något mot det och säga att det är bara en del att hjälpa till med den sidan. Verkligheten har ändå så många brister att vi också på allvar måste ta itu med dem. Att industrin nu har så svårt att locka till sig ny arbetskraft — då inte minst ungdomen — beror bl.a. på att den inte har kunnat erbjuda en god = Nr 113 arbetsmiljö och att man heller inte har tillvaratagit människors vilja till Torsdagen den ansvar och medinflytande i de här centrala problemställningarna. En 9 november 1972 begränsning av skaderiskerna, ett effektivt skyddsarbete och ett utvecklat inflytande på den egna arbetsplatsen är åtgärder som skulle förbättra arbetsmiljön, oavsett arbetsplats och arbetets art. Om rätten till arbete inte bara skall bli en slogan med kort livslängd, så behövs förnyade och förbättrade villkor för företag och löntagare. Slutligen skulle jag vara tacksam om inrikesministern ville förtydliga ett par punkter i interpellationssvaret. Det gäller först de här yrkeskurserna. Jag vill fråga om inrikesministern anser att det är rimligt att man skapar enklare och mindre byråkrati för att få dem till stånd. Den andra punkten gäller frågan om hur stor personalförstärkningen inom arbetsförmedlingarna ungefärligen kommer att bli i syfte att just ge service åt de ungdomsarbetslösa. Får jag också bara beträffande den inventering som propositionen talar om och som det är angeläget att vi får till stånd när det gäller kartläggning av ungdomens situation på arbetsmarknaden fråga, när vi kan förvänta den. Samma fråga gäller KSA-utredningens förslag. Kan vi räkna med att det utmynnar i ett snabbt regeringsförslag?
Herr talman! Jag har varit nödsakad att begära ordet många gånger här. Det har varit många interpellationer, och det vore underligt, om inte sysselsättningsfrågorna skulle vara angelägna och uppta vårt intresse just i dag. Jag hoppas dock att detta skall bli mitt sista inlägg för dagen. Herr Brundin ställer den direkta frågan om de som är i utbildning räknas som arbetslösa eller sysselsatta. Jag vill svara att deltagarna i arbetsmarknadsverkets utbildningskurser naturligtvis inte räknas som arbetslösa. Det är väldigt svårt att skilja ut dessa och säga att den här typen av studier skulle vi rubricera som arbetslöshet, men en annan typ av studier skulle vi godta som liggande utanför arbetslösheten och beteckna som studier. De som är studerande tillhör ju inte arbetskraften. Men jag kan försäkra herr Brundin — så mycket vet jag på grund av besök vid de här kurserna — att de människor som är med i AMS:s kurser känner sig i lika hög grad sysselsatta som andra som studerar vid högskolor eller jag kanske närmast skall nämna yrkesskolorna som ett motsvarande exempel. Jag vill betona att företagen ju är med via sina representanter och övar inflytande på utbildningens utformning liksom de anställdas organisationer får vara med, när arbetsmarknadsverket lägger upp kurserna. Det gör att den här utbildningen kommer mycket nära arbetslivet. Jag skulle föreställa mig att den stimulans som femkronan i timmen skall ge vad beträffar ungdom och kvinnor som vill gå in i industriellt eller annat arbete skall kunna betyda att vi får en utbildning som direkt kommer att föra de här människorna in i det produktiva livet. Jag antar 49 att den typen av verksamhet kommer att rubriceras som att man är i arbete; man kommer väl att följa vanlig arbetstid och göra en produktiv insats. Jag vill gärna säga att jag tror att vi i framtiden kan ha anledning att hoppas på mera varvning av utbildning och arbete och att en sådan ordning skulle vara till fördel för alla. Med anledning av att herr Brundin efterlyser bättre prognoser vill jag gärna ansluta mig till det. Men vi vet att det har förelegat svårigheter, därför att vi hittills har haft den uppfattningen att människorna själva i hög grad skulle få lov att välja sin utbildning. Vi kan visserligen ge information, men vi kan ju inte vara säkra på att den alltid kommer att leda till den önskvärda anpassningen. Det har vi väl sett exempel på. Men med en fördjupad information kan vi kanske nå bättre resultat än vi hittills har nått. Vidare tar herr Brundin upp frågan om ungdomens ovilja till industriellt arbete. Jag undrar om vi inte ändå kan räkna med att i framtiden mycket av de fördomar som nu råder kan försvinna. Jag har lagt märke till att många ungdomar som under feriearbete och eljest går ut och tar jobb inte tycks vara lika fördomsfulla som en tidigare generation var. De värderar inte arbetet på samma sätt som en äldre generation gjorde och för dem är inte industriellt arbete något främmande. Vi är dock alltjämt fast i en massa fördomar. För en kort tid sedan besökte jag en industri, och då träffade jag en flicka som var svarvare. Hon hade varit det sedan tre år tillbaka. Hon var den första kvinnliga arbetskraften i företaget, och jag tyckte att det var intressant att tala med henne. Jag frågade henne: Varför sökte du dig till det här jobbet, och hur värderar dina kamrater dig? Vilken uppfattning har man, när du går ut i samhället i övrigt och man hör att du är svarvare, hur reagerar man? Jo, sade hon, det är fortfarande många som tycker att det måste vara ett smutsigt arbete och som menar att om man sysslar med konfektion eller textil, så är det ett renligare arbete. Men, fortsatte hon, det material som jag sysslar med är ju den här metallen. En del saker är svarta och en del har annan färg, och metallen är ju inte smutsigare än något annat material som man arbetar med. Hon kunde alltså inte finna att arbetet var särskilt smutsigt. Om vi skall försöka vara objektiva i detta sammanhang — vad som är objektivitet kan kanske vara svårt att ange men i varje fall kan det bli fråga om nyanser när det gäller att komma ifrån gamla föreställningar — tror jag att det finns en mängd smutsiga arbeten på andra områden som kan vara motbjudande. Tag t.ex. vårdområdet! Vilka krav kan inte komma att ställas på människor som utför sina arbetsuppgifter inom detta område. Jag har en stark förhoppning om att vi för framtiden skall kunna bryta ner dessa invanda föreställningar och få en friare syn på arbetsuppgifterna. Då bör det industriella arbetet ha stora utsikter, särskilt om man vinnlägger sig om att på de områden där det fortfarande brister förbättra arbetsmiljön, att locka till sig ungdomen. Vi kan därför räkna med att många av våra industriföretag framdeles också skall ha möjligheter att vara ledande när det gäller lönesättningen. Det har ju under långa perioder förhållit sig så att människorna gått till vissa av dessa industrier just därför att de har fått hyggliga inkomster i jämförelse med, låt mig säga serviceyrken och en del annat. För att det inte skall uppstå något missförstånd vill jag säga till herr Brundin att vi i regeringen inte uppfattar det så att den ene ledamoten lägger över arbete på den andre. Jag är mycket nöjd med mina ”kompisar”, som herr Brundin uttryckte det. Jag kan försäkra att vi i den svenska regeringen har ett mycket nära samarbete. Jag tror inte att det finns någon regering i världen som träffas så mycket som vi gör. Vi äter lunch tillsammans varje dag, när vi har möjligheter därtill. Vi diskuterar alla frågor och därför förhåller det sig inte på det sättet att den ene vållar svårigheter för den andre. Sysselsättningsproblemen har ju både statsministern och finansministern engagerat sig i, och det är ju inte så underligt, eftersom dessa frågor, såsom jag sade, engagerar oss allesammans så mycket just nu. Jag kan således inte ge herr Brundin något belägg för — om han var ute efter detta — att det skulle vara några svårigheter i regeringssamarbetet då vi har vissa problem att lösa. Till herr Jonsson i Alingsås vill jag komma med en glädjande uppgift. Jag har sedan jag skrev mitt interpellationssvar varit i ytterligare kontakt med utbildningsdepartementet och fått det positiva beskedet att man där räknar med att kunna förlänga de yrkesinriktade kurserna. Dessa kurser som skulle vara avslutade senast den 30 juni 1973 kommer att kunna pågå hela året ut. Jag har därmed åtminstone på en punkt kunnat tillmötesgå herr Jonsson. När det gäller möjligheterna att anordna kurser vill jag säga att jag har en känsla av att man visar en stor tolerans och gör undantag från de krav som uppställts på elevantal och annat när motiv därför föreligger.

Vi tillgodoser detta krav med de åtgärder som jag har signalerat och som jag också har omnämnt i mitt svar. Herr talman! Efter detta inlägg hoppas jag, som sagt, att inte behöva återkomma i denna debatt.

Herr talman! Jag lovade att inte återkomma i denna debatt men jag vill ändå med anledning av vad herr Brundin här anförde framhålla att jag är väl medveten om att ett växande antal kvinnor tar anställning inom verkstadsindustrin och att vi har kunnat se en viss förbättring i detta avseende. Men jag tror fortfarande att det finns fördomar på denna punkt som vi bör komma till rätta med. Det var därför jag tog detta tillfälle i akt, herr Brundin, för att peka på ett förhållande som i och för sig är naturligt men som man ofta inte observerar. Vi bör inte alltför mycket fästa avseende vid olika färger på det material som man arbetar med. Även om en sak råkar vara mörk, behöver detta inte innebära att den är sämre än någon annan sak och framför allt inte smutsig i förhållande till andra. Herr talman! Jag vill med detta lilla inlägg understryka vad vi båda är överens om, nämligen att det är angeläget att allt fler kvinnor kommer i industriellt arbete.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om jag vill redogöra för min principiella syn på villkoren för och värdet av glesbebyggelse och om det finns anledning att av hittills vunna erfarenheter vidta åtgärder för att underlätta tillkomsten av sådan bebyggelse, särskilt i fjälloch inlandsområdena. Genom 1947 års byggnadslagstiftning avskaffades markägarens dittills i princip fria exploateringsrätt och ersattes med en befogenhet för samhället att — i allmänhet genom detaljplanläggning — bestämma bl.a. var och i vilken tidsordning bebyggelse får komma till stånd. Denna reform omfattade emellertid bara s.k. tätbebyggelse, dvs. med dåtida betraktelsesätt i huvudsak bebyggelse i tätorterna och deras närmaste omgivningar. Utvecklingen av annan bebyggelse, s.k. glesbebyggelse, ansågs inte behöva generellt regleras. Skulle det längre fram uppkomma behov av att införa ett tillståndsförfarande också för sådan bebyggelse menade man att frågan härom fick tas upp då. Utvecklingen sedan år 1947 har medfört behov av att från samhällets sida kunna främja en lämplig bebyggelseutveckling också inom glesare bebyggda områden. Detta behov har tillgodosetts på skilda sätt. Sålunda har utomplansbestämmelser som medger viss reglering av glesbebyggelse tillkommit inom allt fler delar av landet, och lagstiftning på naturvårdens område har under 1960-talet gett vissa möjligheter att hindra olämplig glesbebyggelse inom områden av värde från naturvårdssynpunkt. Det har också varit av stor betydelse i detta hänseende att själva tätbebyggelsebegreppet fortlöpande har utvecklats — vilket förutsattes i samband med 1947 års byggnadslagstiftning — och att det därigenom har skett en vidgning av kravet att bebyggelse skall föregås av detaljplanläggning. Den nämnda utvecklingen har kommit till uttryck bl.a. genom en ändring i byggnadslagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 1972 . Genom denna ändring slogs fast att all tillämnad bebyggelse vid byggnadslovsprövningen skall granskas mot bakgrund av den förväntade bebyggelseutvecklingen och det behov av planläggning som den framkallar. Om ett byggnadsföretag medför behov av detaljplanläggning blir företaget att anse som tätbebyggelse och det kommer alltså att omfattas av det allmänna förbudet mot tätbebyggelse på icke detaljplanelagd mark. Ändringen i byggnadslagstiftningen skedde i anslutning till att förarbetena för en fysisk riksplanering redovisades i rapporten Hushållning med mark och vatten och tjänade bl.a. syftet att tillsammans med samtidigt vidtagna ändringar i expropriationslagstiftningen motverka sådana spekulativa markdispositioner som rapportens publicering kunde föranleda. När riksdagen behandlade förslaget till nyssnämnda lagändringar tog riksdagen upp frågan om dessa lagstiftningsåtgärder kunde anses tillräckliga för att samhället skall kunna fullfölja sitt ansvar för en på lång sikt ändamålsenlig markhushållning . Riksdagen ansåg sig härvid kunna konstatera att propositionsförslaget inte kunde anses tillräckligt tillgodose det behov av medel för en ändamålsenlig hushållning med markresurserna som en fysisk riksplanering kunde väntas framkalla. Enligt riksdagens mening kunde detta behov tillgodoses endast om det i enlighet med 1947 års principer för tätbebyggelse slås fast att utnyttjande av mark för även glesbebyggelse förutsätter planmässiga överväganden från samhällets sida och att det sålunda tillkommer samhället att avgöra var och när även glesbebyggelse får ske. Riksdagen uttalade sig för att en sådan princip bör ligga till grund för den lagstiftning som bör prövas i samband med att riksdagen tar ställning till principerna för den fysiska riksplaneringen. I propositionen 111 år 1972 angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten som lämnades till riksdagen den 1 november läggs nu fram bl.a. förslag till lagstiftning i enlighet med vad riksdagen har begärt. Till grund för förslaget ligger vidare vissa ytterligare riklinjer som riksdagen samtidigt drog upp. Jag vill i fråga om min principiella inställning till villkoren för och värdet av glesbebyggelse hänvisa till dessa riktlinjer. De innebär bl.a. att glesbebyggelse — som är och kommer att vara den enda lämpliga byggandeformen i stora delar av landet — inte skall motverkas och att en betungande prövning inte skall införas. Något krav på planläggning aktualiseras inte. Men möjlighet skall ges till en bedömning — i allmänhet mot bakgrund av översiktliga markhushållningsprogram — av i vad mån glesbebyggelse bör få komma till stånd. Det förutsätts att planverkets anvisningsverksamhet skall komma att spela en väsentlig roll för utvecklingen av lämpliga former för sådana bedömningar. Oavsett hur huvudlinjerna för glesbebyggelsens lokalisering läggs fast — genom generalplan eller genom översiktliga bedömningar i andra former — måste de enligt propositionen kompletteras med preciserade ställningstaganden till lokalisering av enstaka byggnader. Det föreslås ankomma på byggnadsnämnden att göra sådana detaljbedömningar i anslutning till byggnadslovsprövningen. I propositionen dras upp riktlinjer för att få till stånd en enkel och såvitt möjligt enhetlig hantering av sådana ärenden. Också dessa riktlinjer förutsätts i mån av behov kompletteras genom planverkets anvisningsverksamhet. Som framhålls i propositionen är en betydande fördel med den föreslagna ordningen i förening med den ökade översiktliga kommunala planering, som torde bli en följd bl.a. av att en fortlöpande fysisk riksplanering kommer till stånd, att förutsättningar skapas för väsentligt säkrare bedömningar beträffande bebyggelselokaliseringar över huvud taget inom kommunens olika delar. Det torde medföra att också enstaka byggnadsföretag som innefattar tätbebyggelse skall kunna tillåtas dispensvägen i fall där detta oftast inte är möjligt i dag. Som exempel härpå nämns i propositionen uppförande av ytterligare bebyggelse i anslutning till befintlig jordbruksbebyggelse. Jag vill i likhet med vad som görs i propositionen stryka under denna synpunkt. Ett strikt hävdande av detaljplanekravet i vad avser enstaka byggnader bör i fortsättningen kunna underlåtas, om en antagen översiktsplan eller annat underlag i och för sig ger tillräcklig ledning i fråga om markanvändningen. Planverkets arbete på detta område är också inriktat på att söka få fram underlag för anvisningar rörande områdesplanläggning för spridd bebyggelse. Genom den föreslagna ordningen kommer att skapas inte bara förutsättningar för säkrare bedömningar hos myndigheterna i dessa frågor. Även allmänheten får större förutsättningar att i förväg överblicka möjligheten till bebyggelse inom skilda områden. Tillsammans med andra förslag som läggs fram i propositionen om regional utveckling och hushållning med mark och vatten skall den föreslagna ordningen för lämplighetprövning av glesbebyggelse stärka samhällets ställning i planeringen. Detta är en nödvändig förutsättning för att de miljöpolitiska målen skall kunna nås. Samtidigt skall olika bebyggelseformer främjas och förutsättningar skapas för en enkel hantering av åtskilliga ärenden om bebyggelselokalisering.

Herr talman! Remissdebatterna är ju allmänna debatter. I det avseendet har väl inte den här remissdebatten ändrat karaktär genom att interpellationssvar lämnas i anslutning till ledamöternas anföranden. Jag vill därför, herr talman, allra först göra några kommentarer till den diskussion, som i går fördes mellan statsministern och Thorbjörn Fälldin. Statsministern målade sin bild av centerns riksplan med fördomsfri hand, tycker jag. Han målade av vår plan med bilder som inte fanns på originalet. Han dolde också likheter mellan centerns och socialdemokra ternas riksplan, likheter som otvivelaktigt finns. Sedan tyckte jag att statsministern slog ganska vildsint mot den tavla som han själv ritat. Särskilt mot avsnitt som inte alls stämmer med originalet. Jag vill gärna citera ett par uttalanden, hämtade från gårdagens protokoll: ”I oktober återkom partistyrelsen” — alltså centerns partistyrelse — ”med en s.k. riksplan. Den innehöll en enda central punkt: fasta befolkningstal för alla landets län.” Detta finns icke att läsa i centerns riksplan. Likväl återkom statsministern gång på gång till just detta. Personligen ställer jag frågan: Hur osaklig får en statsminister vara och ändå behålla trovärdigheten? Ett annat citat: ”Men varför måste då befolkningen öka i storstadsområdena, om än i begränsad takt? Jo, det är ju människornas krav på service som är helt bestämmande. Vill man alltså få till stånd ett tvärstopp i Storstockholm — — —.” Enligt centerns riksplan skall Stockholm öka med något över 10 000 människor per år fram till 1980. Inte heller på den punkten håller sig statsministern till vad centerns riksplan innehåller. I TV-programmet i går kväll tycktes statsministern ha upptäckt detta — jag tror faktiskt att han visste det innan — ty då sade statsministern att om nu centerns riksplan inte innehåller vad statsministern målat ut, så har centerns riksplan ramlat ihop. Det är ju en väldigt märklig slutledning. I norra delarna av landet brukar vi säga: Vad har tagit åt den och den? Jag undrar nu: Vad har tagit åt Olof Palme och även det socialdemokratiska partiet, om Olof Palme är representativ för socialdemokratin? Socialdemokraterna använder beteckningen ”befolkningsramar för planering 1980”. Centern använder beteckningen ”befolkningsramar 1980 — riktvärden”. I de formuleringarna kan inte jag finna någon saklig skillnad mellan socialdemokraternas och centerns riksplaner, Skillnaden ligger formellt i att socialdemokraterna har en undre och en övre befolkningsgräns, medan centern har riktvärden, som naturligtvis förutsätter självklara möjligheter till variationer. Centern har i detta fall följt den planeringslinje som Kungl. Maj:t genom anvisningar lämnat till länsstyrelserna. Det kan inte vara anmärkningsvärt att centern följer sådana riktlinjer. Jag tycker att ingen mer än den som vill tolka allt till det sämsta kan säga att den ena planen mer än den andra är uttryck för låsningar eller variationer. I så fall måste skillnaden ligga i det sakliga innehållet; det är mycket möjligt, kanske t.o.m. troligt. Tidigare har centern och socialdemokraterna när det gällt de allmänna målsättningarna och de allmänna uttalandena kunnat enas. Men som vi vet har skillnader uppstått i sakfrågorna när det gällt beslut för att nå målen. Centerns förslag innebär alltså inga låsta tal. Det är fråga om riktvärden med möjligheter till svängningar. Svängningarna kan t.o.m., bli avsevärda, och då är det anledning att snart nog ändra på medlen så att man uppnår målsättningen. Centern kan inte tänka sig att lämna det mesta öppet, som kanske socialdemokraterna gör i sin riksplan. Det får vi måhända se under riksdagsbehandlingen, men av de häftiga angreppen är det naturligt att dra den slutsatsen. Inom intervaller som regeringen anger för olika läns befolkning 1980 kan socialdemokraterna tillåta svängningar som allmänt är stora. Säg att socialdemokraterna finner för gott att föra samma politik som hittills och storstäderna växer till sina övre värden medan flertalet län hamnar vid sina nedre värden. Då skulle det innebära att de tre storstadslänen tar praktiskt taget hela den befolkningstillväxt i landet som kan påräknas under 1970-talet. En så konstruerad målangivelse vill inte vi i centern kalla en riksplan, som skall vara en god vägledning för planering på regional och lokal nivå. Jag tror inte att man är belåten med en sådan här plan i Norrland, om så stora svängningar allmänt skall tillåtas. Centern i Stockholm vill heller inte tillåta att Stockholm växer sig ännu mera fördärvat. Vi vill genom en begränsning av storstäderna förbättra miljöerna i alla avseenden i de områdena, skapa goda miljöer. Centerns riktvärden tar sikte på oförändrade relationer mellan olika delar av vårt land. Vi tycker inte att det är häpnadsväckande, och jag tror inte att folk i allmänhet heller kommer att tycka att det är en häpnadsväckande målsättning. Och som jag sade tidigare har centern följt de tekniska anvisningar, som Kungl. Maj:t har gett till länstyrelserna. Att vi följt dessa tekniska anvisningar tror jag också kan vara rimligt med hänsyn till de möjligheter som ett oppositionsparti har i sin lilla apparat att göra en riksplan. Herr talman! Jag tycker vi skall se lugnt och sakligt på våra riksplaner. Vi tycker uppriktigt att det är glädjande att socialdemokraterna har gått oss till mötes i vissa fall. Jag kan också säga att detta innebär en reträtt av socialdemokraterna från tidigare intagna ståndpunkter. Måhända är de häftiga angreppen ett sätt att försöka dölja reträtten. Men är det då så nödvändigt? Kan vi inte försöka tala lugnt och sakligt i dessa frågor och försöka komma överens? Vill man komma överens, tror jag inte man skall göra som statsministern gjorde i går i sin debatt med Thorbjörn Fälldin. Så sent som den 18 april i år var centern det enda parti som gick emot de s.k. storstadsalternativen, för att nu ta ett exempel. Vi känner nu i regeringsförslaget igen centerns argumentering för att slopa de orimliga storstadsalternativen, dit enligt den s.k. röda promemorian huvuddelen av samhällets service och lokaliseringsresurser skall kanaliseras. Storstadsalternativen skulle naturligtvis — det är den värdering vi haft i alla tider — ha betytt en mycket stark koncentration och centralisering av människor näringsliv osv. i vårt land. Socialdemokraterna säger nu i propositionen 111 att en mera utspridd ortstruktur är att föredra. Det är ju ungefär vad centern har sagt i många år. Regeringen säger vidare att olika slag av orter skall komplettera varandra. Det har också vi sagt, och vi säger det även i vår riksplan. Men med tanke på de häftiga angreppen är nog dessa formuleringar inte så klara att man kan utgå från att socialdemokraterna på denna punkt gått centern till mötes. Det får vi kanske se när vi skall diskutera och besluta i riksdagen om de konkreta åtgärderna. Ett område, där regeringen gått centern helt till mötes, är fördelningen av bostadsbyggandet som nu skall läggas om, efter vad jag förstår precis enligt centerns förslag sedan många år tillbaka. Däremot är det anmärkningsvärt, tycker jag, att regeringen avvisar skatteinstrumentet som ett alldeles särskilt effektivt lokaliseringsinstrument som enligt vår mening bör byggas ut och utvecklas. Regeringen framlägger inga sakskäl för sin inställning — det sägs bara att förslagen avslagits tidigare i riksdagen. Många andra förslag grundas på utredningar, forskning och erfarenhet. Men varför har inte regeringen undersökt det instrument som enligt kommunalmän och många företagare — det har vi konstaterat vid inrikesutskottets resor i landet — betraktas som det mest effektiva? Det har också länsstyrelsen och landstinget i mitt hemlän utsagt i remissyttrandet över Länsplan 70. Varför är då skatteinstrumentet effektivt? Ja, de företag som kommer i fråga är ju i regel ekonomiskt stabila. Det är ofta expansiva företag med en bra produkt. De har som regel en bra marknadsapparat och kapacitet för utveckling av produkten. Det är företag som just stödområdet behöver. Men om jag har förstått den stora propositionen rätt, så vill inte regeringen gå in för en ytterligare utveckling av skatteinstrumentet. Herr talman! Med hänsyn till den debatt som fördes i går och de häftiga angrepp som riktades mot oss samt med hänsyn till att herr Palmes slutord i TV var lika förvånande som hela hans övriga argumentering mot vår riksplan, tyckte jag att det var befogat att i den allmänna debatten kommentera dessa förhållanden. Jag ber nu att få gå över till interpellationssvaret. Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret, som jag från de utgångspunkter frågorna har bedömer som positivt om än något allmänt hållet. Jag framhåller i interpellationen att det inte var lagstiftarens mening att lagen skulle motverka önskad glesbebyggelse — tvärtom, Statsrådets svar tolkar jag så att han har precis samma mening. En betungande prövning skall inte införas med den utformning lagen får enligt propositionen 111, säger statsrådet. Något krav på planläggning aktualiseras inte — det skall räcka med möjlighet till bedömning mot bakgrund av översiktliga mark hushållningsprogram. Handläggningen överlåts till kommunerna, och ett strikt hävdande av detaljplanekravet skall kunna underlåtas för enstaka byggnader, om en antagen översiktlig plan eller annat underlag finns för bedömning av markanvändningen. Jag förmodar att statsrådet i detta avseende tänker på bebyggelse ute i byarna. Den översiktliga planeringen av all mark är emellertid inte genomförd ute i landet genom översiktsplaner och liknande. Det tar några år, och det tar också sin tid att överföra planeringen i praktisk hantering och göra den enkel. Intill dess kan mycken irritation uppstå. Den irritationen finns i dag på många håll i landet, och vad jag avsett med interpellationen är att komma till rätta med denna irritation och lösa de problem som uppstått. Trots civilutskottets skrivning om en enkel handläggning och att lagstiftningen inte får motverka glesbebyggelse kan man konstatera att lagstiftning ändå har gjort detta i vad gäller såväl fritidsoch permanent bebyggelse. Människor ute i landet upplever det på det sättet. I vissa fall synes tjänstemännen ha tolkat lagen på ett sätt som lagstiftarna inte avsett. Jag säger detta som ett subjektivt omdöme och som en trolig förklaring till den situation som i dag råder på en del håll. I andra fall kan det ha varit fråga om överdrivet planeringsnit, och i ytterligare andra fall har sökande hänvisats till tätorter med mycket dyra tomter — när det samtidigt funnits billig tomt i en by vid väg och med kommunalt vatten och avlopp. Även annan service finns kanske inom räckhåll, service som kommunen har bekostat och som ofta är underutnyttjad. Enligt min mening är det angeläget att bostäder och fritidshus byggs i byarna runt om i landet, där kommun eller enskild ger en utbyggd service. Människor med små inkomster som vill bo nära naturen, och andra medborgare som av olika skäl vill bo i glesbebyggelse, bör få möjligheter att förverkliga sin dröm, ett egethem eller en fritidsstuga. Avsikten med min interpellation har varit att om möjligt undanröja krångel och en på sina håll negativ inställning till glesbebyggelse. I den glesa fritidsbebyggelsen fordras med nuvarande teknik ganska små anordningar för att t.ex. lösa de hygieniska frågorna. Såväl fryssom förbränningsoch förmultningstekniken kan ofta lösa de problemen. I svaret säger statsrådet att den lagstiftning som nu föreslås i propositionen 111 syftar till en enkel hantering, som också planverkets anvisningar kommer att ge uttryck för. Det är ett mycket viktigt och bra uttalande. Vidare tror statsrådet att kommunernas översiktsplanering bör hos allmänheten bidra till en bättre kännedom om glesbebyggelsens förutsättningar i området. Jag hoppas att han får rätt i det fallet, när lagstiftningen sätts i praktisk tillämpning. Vi är i det avseendet helt på samma linje. Men för närvarande finns det problem, Vi är i dag ännu inte så långt framme att vi kan se hur dessa frågor skall lösas praktiskt. Jag hoppas att statsrådet liksom jag är intresserad av att inom ramen för en hushållning med mark, vatten och andra naturresurser nå en enkel hantering i samhällsapparaten, så att så många människor som möjligt kan få den miljö de strävar till. Jag är övertygad om att det i stor utsträckning kommer att främja den regionala balansen i vårt samhälle, att det kommer att befrämja hälsa och trivsel för människorna och att det kommer att förebygga många sociala problem. Beträffande min andra fråga i interpellationen, om det finns anledning att på grund av hittills vunna erfarenheter vidta åtgärder för att underlätta tillkomsten av glesbebyggelse, särskilt i fjälloch inlandsområdena, kan jag inte finna att statsrådet har givit något direkt svar. Det är möjligt att han anser att propositionen 111 är ett svar. Statsrådet säger bara att man bör eftersträva enhetlighet i bedömningen. Jag kan delvis instämma i det. Men med tanke på de stora skillnader i tryck på fritidsområden mellan storstadsområdena och t.ex. Norrlands fjällvärld och inland måste man uppmärksamma de krav på planering som föreligger i de olika områdena. Jag har inte ställt frågorna i interpellationen för att diskutera den lag som riksdagen nu går att behandla. Interpellationen syftar i stället till att lösa akuta problem, Till sist vill jag säga att jag hoppas att motionärer, utskott och riksdagen i övrigt vid behandlingen av dessa frågor observerar de problem som finns.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att inledningsvis säga ett par ord med anledning av vad herr Nilsson i Tvärålund yttrade om debatten i går. 8lesbebyggelse Jag kan naturligtvis förstå det behov som man inom centerpartiet nu måste ha av att gå ut och säga: Ta inte det här med befolkningstalen så allvarligt!

Frågan om hur vi skall kunna skapa en bättre balans i utvecklingen mellan skilda delar av landet, hur vi skall kunna skapa bättre förhållanden för de människor som bor i de delar av landet där vi i dag har svårigheter med sysselsättning och service, betraktar vi som så allvarlig att vi menar att den inte får bli föremål för något slags illusionsnummer. Vi har upplevt hur centerpartister far runt i bygderna, inte minst norröver, och försöker skapa föreställningen att det är ett realistiskt resonemang som centerpartiet här för. Därför finns det anledning för oss att försöka hjälpa till att ta ned centerpartisterna på jorden, så att de inte skapar förväntningar som inte heller de kan infria, eftersom de står tomhänta när det gäller medlen. Nu fattade jag det så att herr Nilsson i Tvärålund helt enkelt vill ha sagt: Ta inte det här med befolkningstalen så allvarligt! Och då är ju mycket vunnet. När det gäller de övriga frågorna, som varit föremål för interpellationen, fattade jag det så att herr Nilsson i Tvärålund i stort sett var nöjd med det svar jag har levererat. Jag förstod det så att han själv inser det behov som finns av att glesbebyggelse också blir föremål för någon bedömning från samhällets sida innan man får bygga, och detta med hänsyn till den omsorg vi måste känna även för glesbygden. Herr Nilsson i Tvärålund tog i slutet av sitt anförande upp frågan om fjällregionerna. Jag hoppas att han håller med mig om att också vissa områden i fjällen är utsatta för ett tryck —t.ex. en efterfrågan på att få bygga fritidshus — som gör att det finns goda skäl för att vi även där skall se oss för, så att vi inte får en fritidsbebyggelse som kanske sprider sig hur som helst över områden som vi skulle önska bevara för naturvård och kanske för rörligt friluftsliv. Jag föreställer mig att herr Nilsson är ense med mig också på den punkten. Det är alltså klart att vad vi eftersträvar icke är att motverka glesbebyggelse eller — som man försökt göra gällande tidigare i debatten — att detaljplanlägga hela det här landet utan att få till stånd någon typ av översiktlig planering ute i våra kommuner som gör det möjligt för kommunerna att säkrare än hittills hantera de här för de enskilda människorna så viktiga frågorna. Jag vågar påstå att får vi den ordning vi 59 föreslår, så skall vi kunna komma bort från ett, som jag betraktar det, mycket stelt system som vi har i dag. Det är ibland — det tycker jag inte minst när jag prövar besvär med anledning av planfrågor — mycket svårt att hantera det s.k. tätbebyggelsebegreppet på ett riktigt sätt. Vi skall exempelvis genom en bättre översiktsplanering kunna få en möjlighet att kanske för enstaka byggnadsföretag i områden som i dag bedöms som tätbebyggelse kunna lämna den dispens som i och för sig kan vara vettig om det gäller att tillfoga någon byggnad, t.ex. i anslutning till en jordbruksfastighet. Om vi kan nå den samling bakom dessa riktlinjer som jag har anledning att hoppas på — inte minst efter anförandet av herr Nilsson i Tvärålund — så gagnar vi både de enskilda människorna och kommunerna när det gäller att få till stånd en bättre planering.

Herr talman! Jag är glad för att statsrådet upplevde det så, att även jag är fullt på det klara med nödvändigheten av planering över hela landet. Men jag vill samtidigt göra statsrådet uppmärksam på att behovet när det gäller planeringsgraden är olika i olika delar av landet. Även om det finns ett visst tryck uppe i fjällområdena, är det ändå en mycket stor skillnad mellan dessa områden och storstadsområdena. Det var annars roligt att statsrådet uttalade, att det gäller att främja glesbebyggelsen — ett positivt uttalande. Jag begärde ordet för att understryka vad vi är eniga om men också för att komma med en replik till vad statsrådet sade angående mitt inlägg om vad som förevarit i debatten i går. För att använda statsrådets uttryck anser vi det vara minst sagt konstigt, att herr Palme uppträdde som han gjorde i går och att socialdemokraterna över huvud taget uppträder som de gör när det gäller vår riksplan. Jag syftar då på den, som jag upplever det, i svensk politisk debatt helt unika osaklighet med vilken regeringen diskuterar denna fråga. Det tycker vi är konstigt. Ett minimikrav bör väl vara att regeringen läser vår riksplan och inte för in moment och värderingar som inte finns där. När vi nu, som jag hoppas, tillrättalagt de missförstånd som regeringen råkade ut för i gårdagens debatt, bör man inte fortsätta debatten i de spår som den följde i går. Det vill jag ha sagt med anledning av statsrådets kommentar till mitt anförande. Hela landet tjänar på en lugn och saklig debatt där vi tar varandra på allvar och resonerar lugnt, eftersom vi båda, som jag vill tro och hoppas, har en allvarlig avsikt att skapa en bättre balans. Jag medger att det föreligger en skillnad i fråga om ambitionsgrad — centerns ambitionsgrad är måhända betydligt högre än socialdemokraternas. Men låt oss då tala i lugn och fridsamhet om detta.
Herr talman! Jag förstår fuller väl att man från centerpartiets sida vill försöka komma ur den debatt som man själv skapat underlaget för. Det främsta bidraget till den debatt vi har i dag är den osaklighet som «Nr 113 centerns riksplan andas, så länge man påstår att det finns möjlighet att Torsdagen den öka befolkningstalet i skogslänen med 100 000 utan att man redovisar 9 november 1972 genom vilka medel det skall kunna ske.

Jag tror att det är fel av centern att gå ut och jämra sig över den behandling man rönt i debatten på denna punkt. Det är centern som skapat underlag för sin egen bekymmersamma situation i den här debatten. Det är riktigt som statsministern sade i går att luften har gått ur den ballong som centern blåste upp på sin partistämma.

Herr talman! Låt mig först konstatera att statsrådet undviker gå in i sakdebatt beträffande de punkter som jag har anfört såsom exempel. Statsrådet gick förbi alla anmärkningar om fasta befolkningstal, stoppa Stockholm, fördelning av bostadsbyggandet m.m. Det är ett illusionsnummer, herr statsråd. Den som gick ut med illusionsnummer och ett försök till illusionsnummer var statsministern i går. Detta vill vi komma till rätta med, vi vill inte komma ur debatten. Däremot vill vi slippa den sluggerdebatt och osakliga debatt som «regeringen har initierat. Jag vädjade till regeringen att komma ned på jorden i en saklig debatt. Det är på det sättet vi skall bygga ett bättre samhälle och inte genom de illusionsnummer av osaklighet, som regeringen nu är inne på. Tillåt mig ta ett exempel. För Sörmlands del föreslår regeringen — det tror jag statsrådet känner till — en ram på 390 000 vid en befolkning i landet på 8,3 miljoner och en maximiram på 410 000 vid en befolkning på 8 675 000 i landet. Centern föreslår i sin riksplan en befolkningsram på 400 000 vid en befolkning på 8,5 miljoner. Var ligger illusionsnumret i detta konkreta exempel, herr statsråd?
Herr talman! Jag vet inte vad herr Nilsson i Tvärålund menar, när han i detta sammanhang talar om Sörmland. Hans siffror är ju helt fel allihop. 400 000 människor i Sörmland lär vi inte bli. Om jag skall hjälpa herr Nilsson i Tvärålund att läsa, kan jag nämna att folkmängden i Sörmland 1970 var 249 000. Regeringen föreslår inte att folkmängden skall bli 400 000, utan att den skall ligga inom ramen 250 000—260 000. Herr Nilsson i Tvärålund får läsa på bättre. Detta bara ökar intrycket av att ni inte vet vad ni talar om.